Herr talman! Vi behandlar nu ytterligare två betänkanden om flyktingpolitiken. É I socialförsäkringsutskottets betänkande 16 behandlas regeringens flyktingskrivelse, vilken i sig innehåller en utförlig redovisning av händelseutvecklingen både nationellt och internationellt under år 1989. Herr talman! Det finns anledning att något vidga perspektivet när vi nu kan blicka tillbaka på hela 80-talet. Flyktingpolitiken är ett område som under det gångna årtiondet genomgått mycket kraftiga förändringar. Under de första åren på 80-talet hade vi ungefär 4 000 asylsökande om året. Under budgetåret 1989/90 blir slutsiffran innemot 40 000. Det kan väl, som någon i debatten påpekåt, sägas vara ett tecken på att under 80-talet har världen kommit till Sverige. Det fanns tidigare endast ett fåtal asylländer, medan det nu finns en mångfald. Vi har fått en helt annan mottagningsorganisation; vi har förändrat det mesta i det flyktingmottagandet som vi hade i början av 80-talet. I statistiken för det gångna årtiondet kan man spåra en utveckling mot att skälen för asyl har blivit svagare. En jämförelse mellan åren är dock svår att göra, eftersom praxis har förändrats. Det är trots allt ganska klart att de som fått uppehållstillstånd med hänvisning till flyktingkonventionen framför allt under andra hälften av 80-talet har blivit färre. Man kan konstatera att antalet under de sista åren av 80-talet låg runt 20 96, och under 1989 var antalet t.o.m. lägre. Vi har under samma tid förändrat hela vår organisation för att ta emot, utreda och slussa ut flyktingarna. Vi har gjort det vid två tillfällen. Den ena omorganisationen genomfördes i början av 80-talet, 1984-1985, och innebar att man överförde dessa frågor från arbetsmarknadsverket till invandrarverket och att vi fick systemet med kommunalt flyktingmottagande, som ju är ställt under debatt. Jag skall något kommentera den debatten. Den andra delen av omorganisationen är de förändringar av invandrarverket som gjordes i samband med beslutet 1988/89. Vi kan konstatera att vi har genomfört dessa stora omändringar och att vi dessutom mellan omorganisationerna har satt in ett antal s.k. krispaket för att lösa akuta problem. När vi står med facit i hand kan vi konstatera att vi vid varje omorganisation och i samband med varje krispaket har underskattat antalet asylsökande och åstadkommit en för liten utredningsoch mottagningsorganisation. När vi fattade beslutet om den stora omorganisationen 1984-1985 då invandrarverket tog över hela ansvaret, uppskattade vi antalet asylsökande per år till mellan 4 000 och 5 000. I verkligheten blev antalet ungefär 10 000 året efter. När vi fattade beslutet SIV 89 dimensionerades mottagningsapparaten till 20 000 asylsökande, och som jag sade tidigare blir det under det här budgetåret i verkligheten fråga om inemot 40 000. Detta förhållande har skapat många problem inom flyktingpolitiken under det gångna årtiondet. Ett av de problemen är att man har fått vänta länge på beslut i asylärenden, och det har lett till att vi har tvingats ändra praxis för att inte tvingas utvisa människor som har bott i vårt land under en lång tid. De långvariga förläggningsvistelserna och över huvud taget det faktum att människor skall vänta på plats både i förläggningarna och i kommunerna har lett till debatter om huruvida man skall få arbeta under asyltiden, att det leder till att de asylsökande passiviseras, osv. Man kan också konstatera att de proppar som har funnits i systemet har lett till att kostnaderna för flyktingpolitiken har stigit brant under 80-talet. Vi beräknade kostnaderna för 1989/90 till mellan 5 och 6 miljarder, men kostnaderna ligger alltså redan efter ett år drygt 2 miljarder högre än vad vi förutsatte i vårt beslut 1989. Som jag sade i mitt anförande i det förra ärendet anser jag att man kan dra en slutsats av detta, nämligen att hela vår mottagningsorganisation måste göras mycket mer flexibel. Det är omöjligt att i ett riksdagsbeslut eller en budgethantering låsa de fasta resurserna i invandrarverkets verksamhet. Det måste i stället vara ett mycket mer flexibelt system som går att anpassa till olika situationer. Jag tycker att detta är en slutsats som vi måste ta med oss från 80-talet, när vi nu tittar på hur 90-talets flyktingpolitik skall utformas. Den andra frågan gäller förhållandet mellan staten och kommunerna och hanteringen av det kommunala flyktingmottagandet. Vi fattade för några veckor sedan ett nytt beslut om hur ersättningssystemet skall se ut i kommunerna, vad som skall ske i det kommunala flyktingmottagandet. Sveriges flyktingpolitik bygger på en arbetsfördelning mellan å ena sidan staten, vars organ är polisen och invandrarverket, och å andra sidan landets kommuner. Staten beslutar om regelverket och tar det ekonomiska ansvaret, medan kommunerna skall stå för den praktiska utslussningen i samhället. Man kan enligt min uppfattning se spår av att det under de senaste åren har blivit tydligare att det finns en skillnad mellan å ena sidan kommunernas förmåga och önskan att ta emot flyktingar, och å andra sidan det som är statens ambitioner i och med att staten har kontrollen över regelverket. Invandrarverket har på något sätt kommit att i detta sammanhang bli en buffert. Jag tycker att bilden av invandrarverket som ett badkar, där verket varken har kontroll över tillflödet eller utflödet, är en ganska bra beskrivning av invandrarverkets situation i dag. Invandrarverket har nämligen tvingats anordna förläggningsverksamhet, slussverksamhet, tillfälliga förläggningar och allt vad som nu finns i gång. Resultatet har blivit väldigt stora kostnader på grund av att man dels inte kan få fram utredningar i tid, dels inte kan få fram tillräckligt med kommunplatser. Det finns ju i dagsläget ungefär 7 000 flyktingar med uppehållstillstånd som väntar på kommunplats. Kommunerna har å sin sida vid förhandlingar med invandrarverket nämnt olika problem som är välkända, nämligen bostadsbristen och, i vissa delar av landet, arbetsmarknadsproblem. I några fall kan man också konstatera att politikerna utan att säga det rent ut antyder att de är rädda för någon form av lokala, främlingsfientliga opinioner och att de av den anledningen inte vill öka sitt mottagande. I en del fall kan man nog säga att kommunpolitikerna har varit alldeles för ambitiösa i sitt mottagningsprogram och att det i sig har blivit ett hinder för en ökning av mottagandet. Dessa politiker har avvisat lösningar såsom provisoriska bostäder och liknande. Vi kan emellertid inte i fortsättningen ha en situation av obalans mellan å ena sidan det system enligt vilket staten accepterar asylsökande och flyktingar i landet, och å andra sidan den förmåga som kommunerna har att ta emot och slussa ut flyktingar. Vi kan inte ha kvar den situationen under någon längre tid, eftersom den situation vi har nu, med en stor slussoch förläggningsverksamhet, då kan bli någonting permanent även under 90-talet. En del debattörer menar att detta skulle kunna bli ett led i att vi får främlingsfientliga strömningar eftersom ”Svensson” i allmänhet då ser flyktingarna som sysslolösa när de inte blir utslussade i samhället på rätt sätt. Den slutsats man enligt min mening måste dra av detta är att det är nödvändigt att finna en gemensam linje mellan staten och kommunerna om hur stor flyktingmottagning vi kan klara av, vad som så att säga är praktiskt genomförbart. Om det inte finns en samsyn mellan kommunerna, som skall göra det praktiska arbetet, och staten, som håller i regelverket, då kommer vi hela tiden att leva med den akuta situation som innebär att vi får problem med förläggningsverksamhet. Det blir då framför allt flyktingarna som blir förlorarna, eftersom de får sitta emellan när systemen inte fungerar. I detta sammanhang finns det kanske anledning att något kort kommentera något som man från framför allt folkpartiets sida har tagit upp till diskussion under senare tid, nämligen frågan om man skall överge systemet med en särskild mottagningsorganisation och i stället ha en direktutflyttning i samhället. Innan man går vidare i den typen av resonemang skall man kanske ha klart för sig varför vi har nuvarande mottagningssystem, varför, om man går tillbaka till grunderna, AGFA-reformen över huvud taget kom att diskuteras och genomföras. Anledningen var att man före 1984 framför allt i storstäderna ansåg att man fick ta emot en alltför stor andel av antalet flyktingar i landet och att man ansåg det vara rättvisare att fler kommuner fick ta del i det arbetet. Om man lämnade systemet med utflyttning via kommunplatser och annat, skulle jag kunna tänka mig att en större andel av de asylsökande eller flyktingarna återigen i första hand kommer att välja storstäderna. Man kan se hur svårt det under de senaste åren har varit för invandrarverket att över huvud taget teckna avtal med de största kommunerna. Man kan också se att politikerna här i Stockholm i stor politisk enighet har varit väldigt restriktiva i de avtal som skrivits med statens invandrarverk, i vilka man har lagt in ett antal förbehåll som syftar till att begränsa antalet flyktingar som tas emot under de närmaste åren framöver. Även om jag förstår att det finns ett gott syfte med de tankegångar folkpartiet framför, är jag inte säker på att dessa tankegångar löser de problem man i folkpartiet tror sig lösa, dvs. att det skulle leda till en minskning av riskerna för främlingsfientlighet och lokala opinioner. Om trycket ökar på ett fåtal bostadsområden eller områden i storstäderna, blir förmodligen reaktionen där densamma som den som har uppstått i anslutning till de platser där nu invandrarverket bygger förläggningar eller i de kommuner som har försökt ta emot fler flyktingar och ordna det genom tillfälliga bostäder. Jag är inte säker på att man därigenom har löst grundproblematiken, även om jag förstår att det finns goda ambitioner bakom. Utan tvivel måste man fundera över om det kommunala flyktingmottagandet kan ha den utformning det har i dag om vi skall klara samordningen mellan det som är statens åtagande och det som är kommunens åtagande i den här delen. Det finns flera frågeställningar som det enligt min uppfattning finns skäl att fundera kring med anledning av det som har hänt under 80-talet. Jag talade tidigare om antalet asylsökande som har beviljats asyl inte med hänvisning till att de uppfyller konventionen utan mer av humanitära skäl. Det är i detta sammanhang intressant att se hur opinionen uppfattar de olika skälen för asyl. I anslutning till Kimstaddebatten gjordes det en liten opinionsundersökning som anordnades av något av de regionala TV-bolagen. Det visade sig att när man gick ut och frågade vilka skäl som skulle väga tyngst när man tog emot flyktingar, placerades de humanitära skälen av Kimstadborna högst, medan däremot de politiska skälen, de som i vår nuvarande lagstiftning väger tyngst, kom betydligt längre ner i den allmänna opinionens uppfattning om vilka skäl som skulle gälla för flyktingmottagandet. Den fråga som vi då måste ställa oss är om vi skall förändra någonting i det svenska flyktingmottagandet och om en sådan förändring skall ske i riktning mot en minskning av antalet mottagna spontant inresande flyktingar och ökar den humanitära delen där flyktingar kommer via kvot från olika typer av flyktingläger. Jag tycker att det finns anledning att ha en ganska öppen och rak diskussion om detta. Det är bara att konstatera att det här i kammaren finns mycket olika uppfattningar. Maria Leissner från folkpartiet säger att det inte får bli några inskränkningar i asylrätten. Gullan Lindblad har här tidigare å andra sidan argumenterat för en övergång till ett mer renodlat kvotsystem. Jag tror att det är mycket viktigt för den svenska flyktingpolitiken att alla partier ändå försöker att hitta någon gemensam samsyn på detta område. Förutsättningen för att vi skall kunna ha en sammansatt, generös flyktingpolitik är att vi alla på något sätt söker samlas kring en gemensam uppfattning om hur den här fördelningen skall vara. Det har stor betydelse för hur vårt flyktingmottagande skall se ut. Det finns uppenbara fördelar ur flyktingarnas synvinkel med att öka andelen kvotmottagna. De är klara, utredda och färdiga när de kommer till gränsen. De behöver alltså inte placeras på slussoch utredningsförläggningar eller på vanliga förläggningar, utan de kan flytta direkt till kommunerna och ingå i det kommunala mottagningsprogrammet. Det finns uppenbara fördelar med detta. Å andra sidan blir frågan: Vad får det för konsekvenser att begränsa asylrätten? G Om vi ser på de länder som ligger närmast i Europa ser vi en utveckling där fler och fler länder begränsar antalet flyktingar. En fråga som vi också måste ställa oss är: Kan Sverige ensamt behålla egna asylregler, om hela omvärlden begränsar asylrätten, utan att vårt flyktingmottagande blir totalt kaos? Dessa frågeställningar måste vi öppet debattera och diskutera utan att vi kommer i affekt och utan att vi skyller varandra för att vara flyktingfient liga och invandrarfientliga och åstadkommer debattklimat som gör det omöjligt att diskutera hur vår flyktingpolitik skall se ut. Det är sådana tankegångar som ligger bakom det krav som vi i centerpartiet framförde i en motion i början av året i anslutning till flyktingkrisen. Vi menar att vi måste dra slutsatser av 1980-talets flyktingutveckling. De erfarenheterna måste ligga till grund för en utformning av en flyktingpolitik för 90-talet. Vi kan konstatera att en mycket stor del av det som blir vår flyktingpolitik naturligtvis i hög grad formas av vad som händer i vår omvärld. Vi kan se en rad förändringar som kommer att påverka flyktingsituationen i Europa och emigrationsrörelserna över huvud taget i Europa och i hela världen. Det måste vi naturligtvis väga in i den flyktingpolitik som vi förhoppningsvis skall kunna vara överens om. Vi i centerpartiet är glada över att regeringen nu har sagt sig vara beredd att diskutera. Det står också i utskottsbetänkandet att man på grundval av de diskussionspromemorior som har upprättats inom departementen vill fortsätta en diskussion om hur 90-talets flyktingoch invandrarpolitik skall se ut, och det skall förmodligen formuleras ett nytt ställningstagande år 1991. Fram till dess skall det ske ett utredningsarbete. Jag vill understryka att vi i centern anser att det är oerhört viktigt att vi kan ha en mycket fri och öppen debatt om detta. Jag sade i mitt förra anförande här i dag att vi inte får sopa problemen under mattan. Det om något bidrar till att skapa opinioner som bygger sina inställningar på uppgifter och argument som sprids av organisationer som inte har någon anledning att hålla sig till sakliga fakta. Genom att sopa problemen under mattan ger vi dem näring. Det är därför som vi måste kunna ha en mycket rak och öppen debatt utan att hänfalla till att beskylla varandra för att vara invandrarfientliga och annat. Det handlar trots allt om att försöka åstadkomma en så bra flyktingpolitik som möjligt för vårt land. Vi måste se till att den flyktingpolitiken får en sådan utformning att flyktingarna tas emot och får goda möjligheter att verka och leva i det svenska samhället framöver. Socialförsäkringsutskottets betänkande 19 behandlar en del förslag som uppsköts vid behandlingen av utlänningslagen. För att spara kammarens tid vill jag för centerpartiets del, då föregående talare redan har argumenterat för reservationen om förvarstagande av barn, yrka bifall till reservation 2 till socialförsäkringsutskottets betänkande 19.
Herr talman! Jag vill göra en kort kommentar till den diskussion som Rune Backlund drog i gång om spontanoch kvotflyktingar. Det vore naturligtvis ganska bekvämt för Sverige att ha kvotflyktingar i stället för spontanflyktingar. Men problemen är flera. Det största problemet är att vi i så fall blir tvungna att lämna Gen&ve-konventionen. Det tror jag egentligen inte att något parti i riksdagen är berett att föreslå. Ett annat problem gäller flyktingarna själva. Kvotflyktingarna kommer huvudsakligen från läger i tredje världen. De allra flesta har ett skydd, även om det är ett dåligt skydd. Det är bara några enstaka flyktingar som via kvo ten kommer direkt från sitt eget hemland, egentligen innan de juridiskt sett har blivit flyktingar. De spontanflyktingar som kommer till Europa och till Sverige kommer huvudsakligen från Östeuropa och från länderna i Mellersta östern. De har inga läger att resa till varifrån de kan bli rekryterade till länder via någon kvot. De har faktiskt inte tillgång till några andra flyktingläger än dem som vi gör i ordning i Västeuropa. De spontanflyktingar som kommer till Sverige är flyktingar från vårt närområde. De flyr hit precis som båtflyktingar från Vietnam eller cambodjaner flyr till sitt närmaste grannland för att där få skydd. Det är därför egentligen inte möjligt för oss att byta spontanflyktingar mot kvotflyktingar. Äpplen och bananer är faktiskt inte samma sak.
Herr talman! Några av de påståenden som Mari Leissner gör är helt riktiga. Det finns ett antal mycket svåra avvägningar som måste göras. Men uppenbarligen pågår det i dag en diskussion om vad man skall lägga in i begreppet flykting och hur man skall definiera flyktingbegreppet. Det gäller inte bara i vårt land, utan det gäller hela Europa och för FNs flyktingkommissarie. Vi har anledning att delta i den diskussionen. Även om huvuddelen av de flyktingar som har kommit hit har kommit från vårt närområde, som Maria Leissner säger, får vi hoppas att den utveckling som sker i vårt närområde kommer att innebära att behovet att fly från dessa länder minskar radikalt under 90-talet. Då uppstår problemet hur vi skall hantera situationen i de områden som ligger utanför Europa och hur man skall hantera konflikter där. Det är bara att konstatera att huvuddelen av de s.k. de facto-flyktingar, som denna debatt i mycket handlar om i dag, finns och kommer ifrån områden i framför allt Asien, Afrika och Mellersta Östern.

Herr talman! Det blir alltmer uppenbart för alla att Sverige inte kan föra en flyktingpolitik helt oberoende av det som händer i vår omvärld. Det är uppenbart för alla, åtminstone för de personer som är initierade i flyktingfrågor, att det är nödvändigt för oss att ta hänsyn till de förändringar som sker på flyktingpolitikens område i framför allt Europa, och det oavsett våra strävanden till anpassning till EG. Oavsett om vi anpassar oss eller inte till den gemensamma restriktivare flyktingpolitik som förs inom EG kommer vi att påverkas av dess utformning.

Det är inte självklart att politikerna och de politiska partierna i Sverige kan utforma en flyktingpolitik med fullständig valfrihet, dvs.valfriheten att välja det bästa möjliga humana resultatet, utan vi måste anpassa oss till den omvärld vi lever i. : Det finns en inbyggd motsättning i flyktingpolitiken. Samtidigt konstate rar vi att vi inte kan leva upp till de målsättningar som vi har åtagit oss i och med att vi har undertecknat Genåvekonventionen. Genåévekonventionen förpliktigar oss att ta emot alla som kommer till Sverige och som är berättigade att få politisk asyl. All denna inbyggda motsättning framkommer också i den dubbelbottnade politik som vi har i dag. Vi för alltså en politik i allmänhet för att slå vakt om de demokratiska frioch rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Det har dokumenterats tidigare. Vi har kämpat för att familjer skall kunna återförenas. Det gäller bl.a. fall från de tidigare socialistiska länderna. I dag finns det personer som söker visum för att besöka släktingar i Sverige som är politiska flyktingar från Iran. Men dessa personer får inte besöksvisum. Skälet till att de inte får besöksvisum är att det har dokumenterats att 20-30 20 av dessa personer kommer att ”hoppa av” till Sverige och söka politisk asyl. Ja, än sedan då? Sverige har förpliktigat sig att ge dessa personer politisk asyl om de är berättigade till det. För att undvika detta förhindras alltså familjer att återförenas för personer som kommer från vissa länder, t.ex. Iran. Det är ett exempel på den dubbelbottnade politik vi för dag. I dag finns det en lagstiftning som säger att när en utländsk medborgare gifter sig med en svensk medborgare eller med en person som har rätt att vistas i landet, får denna person inte uppehållstillstånd utan ett s.k. periodiskt uppehållstillstånd som omprövas var sjätte månad under en tvåårsperiod. Detta är för att det skall gå att utröna huruvida äktenskapet är ett skenäktenskap eller inte. Varför skall vi utsätta dessa människor för denna förnedrande behandling genom dessa förhör som polisen genomför? Jo, för att vi är rädda för att folk skall utnyttja skenäktenskapet som en metod för att komma till Sverige. Det försöker man alltså att förhindra med hjälp av denna lagstiftning om skenäktenskap. Resultatet har blivit att vår egen lagstiftning har möjliggjort en omfattande slavhandel med kvinnor som utnyttjas av svenska män och skickas sedan tillbaka till sina hemländer om de inte passar. Det finns åtskilliga exempel på svenska män som har gift sig fyra fem gånger med kvinnor från utlandet som de sedan utnyttjat grovt. Rädslan för att folk skall komma till Sverige ligger bakom denna tankegång. Man kunde ge många exempel. Men i alla dessa exempel framkommer denna motsättning. Å ena sidan säger vi att alla människor är en tillgång, att medmänsklighet, solidaritet och de humana värdena måste vara vägledande för våra politiska handlingar. Å andra sidan betraktar vi dessa människor som potentiella lycksökare. Dessa människor misstänkliggörs. Vi föreslår åtgärder för att granska deras identitet, och vi överlåter den polisiära myndighetskontrollen till olika trafikbolag. Vi behandlar över huvud taget dessa människor som problem som kommer till Sverige och som vi vill bli av med. Frågan är om det finns fog för detta. Det är möjligt att det finns fog. Det är möjligt att hela denna dubbelbottnade politik bygger på den inbyggda motsättningen. Det är också möjligt att alla de restriktioner som i dag finns, allt det misstänkliggörande som i dag finns, visumtvång osv. som stoppar människor att komma till Sverige och söka politisk asyl är befogade. Så länge vi har den lagstiftning som finns i dag, så länge vi har de beslut som riksdagen har fattat, så länge vi har den i programmatiska ordalag humana och generösa flyktingpolitiken som skall bygga på solidaritet, omtanke och medmänsklighet, måste vi slå vakt om de traditionella värderingarna. Hela det solidariska samhället bygger på dessa värderingar. Vi har inte råd att ifrågasätta dem. Så länge vi har denna inriktning får regeringen finna sig i att oppositionspartierna har som sin uppgift att se till att de beslut som vi fattar också verkställs. Jag tror inte ett enda ögonblick att regeringen är motståndare till dessa värderingar, och jag tror inte heller ett enda ögonblick att regeringen inte vill slå vakt om värderingarna. Regeringen har antagligen goda skäl till att använda sig av den dubbla politiken. Men frågan är om vi kan fortsätta på det sätt som vi agerar i dag. Vad är effekterna av de dubbla budskapen? Styrks förtroendet gentemot politikerna, de politiska partierna och de beslut som vi fattar i riksdagen med hjälp av den dubbla politiken? Vad är det i så fall som är lösningen? Problemet måste lösas. Vi måste kunna precisera vad vi menar med generös och human flyktingpolitik. När jag talar med Johansson på varvet säger jag till honom att det är viktigt att slå vakt om solidariteten i det här samhället. Det är viktigt inte minst med tanke på att om solidaritet avskaffas kommer de svaga grupperna i samhället att drabbas. Det är viktigt att vi inte delar mänskligheten i vi och dem. Vi är svenskar och de andra är flyktingar, och flyktingarna behandlas annorlunda. Nästa gång drabbas någon annan grupp — det kan vara handikappade, pensionärer eller kanske kvinnor - om vi inte slår vakt om principen om solidaritet. Johansson säger att han är överens med mig. Men när han frågar mig vad jag menar med human och generös flyktingpolitik och solidaritet, är det viktigt att jag kan svara på frågan. Vi från vänsterpartiet säger att en human och generös flyktingpolitik inte behöver utgå från Sveriges folkmängd eller —-i jämförelse med andra länder — antalet flyktingar som Sverige tar emot. Vi kan lika gärna se på förhållandet till vår levnadsstandard, inkomst per capita, demokratiska traditioner eller arbetarrörelsens grundläggande principer och på så sätt ändå utöva en generös flyktingpolitik och ta emot ännu fler flyktingar än vad vi gör i dag. Det är viktigt att de andra partierna försöker definiera vad de menar med en generös och human flyktingpolitik. Vad innebär det i verkligheten? Folk kräver en definition. Så länge vi inte definierar klart vad vi menar, så länge vi inte ger svar på den inbyggda motsättningen som i dag finns i flyktingpolitiken, skapas denna misstro, misstänksamhet och allmänna rädsla som kan leda till den öppna rasism som vi har i dag. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer från vänsterpartiet i föreliggande betänkanden.

Herr talman! Vi skriver historia varje dag. Den tid kommer när vi och det som nu händer blir historia. Hur skall omdömet om den här tiden låta? Kommer det att heta att en våg av rasism drog genom landet? Det måste vi förhindra. Vi kan inte acceptera att framtidens dom över den här tiden blir att det 1990 drog en våg av rasism genom landet. Vi måste på alla fronter motarbeta detta. Vi ser de nya svenskarna överallt. De tillhör nuet, och de tillhör framtiden. En ganska stor grupp av svenska invandrare tillhör redan historien. Vi måste acceptera både historien — den kan vi ändå inte göra någonting åt — och nuet, den verklighet som råder i landet. Det ligger möjligheter i detta. De nya svenskarna som kommer hit är en resurs för framtiden. De utgör naturligtvis en kulturell och en personlig resurs, men också en arbetskraftsresurs som kan användas för att bygga upp landet. Sverige är ett litet land. Vi kan gott och väl ta emot flyktingar för att främja en god utveckling för framtiden. Alexander Chrisopoulos tog upp risken för att man, om man behandlar människor och djur okänsligt och kallt, till sist blir okänslig och kall. Genom att skada andra människor skadar vi också oss själva. Alexander Chrisopoulos talade också om den grupp som står utanför samhället och som ger sig på de svagare. Det är inte bara denna grupp som inte accepterar reglerna som står utanför samhället, utan det finns ytterligare en grupp: de människor som befinner sig på våra förläggningar. Det är en blandad grupp av människor som också står utanför vårt samhälle, men som utlänningar i Sverige har de vissa rättigheter enligt grundlagen som de inte alltid får tillgodosedda. Också miljöpartiet de gröna vill ha en enig flyktingpolitik. Det är inte fråga om annat. Det vill alla ha. Men den enighet som majoriteten vill uppnå är att alla skall tycka i enlighet med majoritetsförslagen. Förra året var 50 reservationer fogade till betänkandet om utlänningslagen plus de vilande punkterna. Majoriteten har inte på en enda punkt ändrat på någon bokstav efter oppositionens önskemål. Vad är det för sorts enighet? Enighet uppnår man genom att ge och ta. Här har man icke rättat sig efter den opposition som ändå fanns inom tre partier. Herr talman! Vad innebär överhetens ansikte? Vad visar överheten som sin avsikt och vad tillåter den? Vad sanktioneras av överheten i Sverige när det gäller flyktingpolitiken? Jo, man kriminaliserar asylsökandet i sig genom att lagstifta om tvångsåtgärder, ta till undantagsparagrafer och tala om missbruk av asylrätten. Begreppen ”missbruk av asylrätt” och ”falska flyktingar” infördes i vårt språkbruk genom ett pressmeddelande bestående av sex punkter. Etablissemanget i detta sammanhang består av regeringen, statliga verk, poliser m.m. och den byråkrati som hänger samman med deras verksamhet. Invandrarministern berömde Bert Carlssons flyktingförläggning. I ett TV program sade hon att den är bättre än de flesta andra. Där förekommer det inga terrordåd — precis som om Sveriges övriga förläggningschefer skulle rå för vad som hänt där! Det är ändå inte förläggningscheferna som har inflytande över om det blir terrordåd eller inte. Utlänningarna tycker att det är bra att de får arbeta, även utan lön. Också miljöpartiet anser att de asylsökande skall få dämpa sin ångest och apati med meningsfull sysselsättning, t.ex. genom att arbeta. Men då skall de ha betalt, så att de själva kan bekosta sin lägervistelse med den lön som de får när de arbetar. Också socialdemokraterna tycker att det är bra att de asylsökande arbetar, dvs. om de inte får lön. Socialdemokraterna har alltid stått på lönearbetarnas sida, men här gäller visst andra regler. Ingvar Carlsson talar om full sysselsättning för alla, och det borde också omfatta de asylsökande som finns i Sverige. För att det inte skall bli något missförstånd vill jag betona att jag inte menar att vi kan garantera de asylsökande full sysselsättning. Men de skall ha rätt att få arbeta om de vill och om det går att ordna arbete. Är Sverige på väg tillbaka till främlingsfientlighet och invandrarhat? Vi har under århundraden varit mycket restriktiva mot utlänningar och tagit in enbart högt utbildade till hovet eller till bergsbruket. Vårt gamla förtryck av t.ex. zigenare är känt sedan länge. Vi har t.o.m. förtryckt vår egen urbefolkning, samerna. Nej, låt oss ta väl hand om våra nya svenskar och låt dem få göra rätt för sig. Det vill de ju själva. I dag befinner vi oss i ett läge som vi tidigare endast talat om och som vi egentligen inte trodde skulle bli verklighet. Dagens proposition handlar om tvångsåtgärder mot en av de mest utsatta grupper vi har i samhället, nämligen flyktingarna. Propositionen innehåller även förslag om tvångsåtgärder mot barn. Det här ärendet fick inte stå först på dagens lista, utan det fick komma när dagen var litet framskriden. Den nya utlänningslagen antogs till största delen den 31 maj 1989 och trädde i kraft den 1 juli. Betänkandet då innehöll över 50 reservationer, huvudsakligen från tre partier. Lagförslaget förklarades vilande på tre punkter, nämligen när det gäller kroppsvisitering, förvar av barn och utökat förvar av vuxna. I vilken lag skulle svenskar acceptera att det blev tillåtet att sätta barn i förvar på det sätt som man gör med utländska barn? Det är ganska horribelt. Sedan den 31 maj förra året har tre partier i Sveriges riksdag förklarat sig beredda att acceptera de tre vilande punkterna. Nu finns barn i förvar. Utredningsförvar tillåts nu under 48 timmar, tidigare var det högst 6 timmar. Det införs också förvar på grund av oklar identitet och kroppsvisitering. Dessutom finns i invandrarverkets eget språkbruk något som kallas att ta i ”milt förvar”, dvs. att de asylsökande inte utan vidare får lämna flyktingförläggningarna. Detta har riksdagen inte fattat något beslut om. Enligt grundlagen och internationell rätt föreligger det där med stor sannolikhet ett frihetsberövande. Allt detta ingår i kriminaliseringen av asylsökandet. Den asylsökande behandlas som en brottsling och utsätts för tvångsåtgärder i enlighet med de tre vilande punkterna. Förra året fattade riksdagen beslut om utlämning av uppgifter som lyder under sekretesslagen, både vad gäller uppgifter i sjukjournaler och uppgifter som handhas inom flyktingmottagandet eller inom socialvården. Sekretessbelagda uppgifter om svenskar är hemliga, men inte när det gäller asylsökande eller dem som har fått permanent uppehållstillstånd. Jag har många gånger hävdat att behovet av kontroll av identitetshandlingar alltid i högre eller lägre grad kommer att finnas i samband med flyktingar. Huvudmotivet för denna kontroll framgår av s. 3 i propositionen, nämligen att det är viktigt att kunna återsända den asylsökande, och det går endast om återsändandet sker i nära anslutning till utresan från förra asyllandet. Några av dem som gör sig av med sina handlingar skulle enligt betänkandet få stanna, andra inte. Det ligger i asylsökandets natur. Men hur skall flyktingen veta vad som gäller? Ett annat skäl är att annars kanske terrorister skulle få stanna och even tuellt bli svenska medborgare. Terrorister har i allmänhet möjlighet att skaffa sig så skickligt förfalskade papper att de inte upptäcks. Men risken att det kommer in presumtiva eller möjliga terrorister kan ju inte gälla den stora andel som inte har papper. Jag har uppgifter om hur invandrare som begått upprepade grova brott, t.ex. incest, erhållit svenskt medborgarskap, samtidigt som kurder blivit nekade svenskt medborgarskap för att de besökt ett visst kafé i Stockholm. Frågan är om vilka av dessa personer som egentligen skulle ha haft svenskt medborgarskap. Terrorister sållar man inte ut på det här sättet. Internationella brottslingar har sina papper i ordning. Så gott som all grov brottslighet är internationell. Våra grövsta svenska brottslingar kan mycket väl befinna sig i andra länder. Den nya lagen ger vidgade möjligheter att ta vuxna över 16 år i förvar. Formuleringen ”finns anledning att anta” har bytts ut mot ”skäligen kan befaras”. Varför byter man ut formuleringen, om det inte anses vara någon betydelseskillnad? Tre punkter i den nya utlänningslagen vilandeförklarades, och detta i ett betänkande våren 1989 som innehöll mer än 50 reservationer. Majoritetsskrivningen har behållits. Den har inte ändrats. I vårt särskilda yttrande tar vi upp att det hade varit önskvärt om man hade kunnat jämka detta. Det här årets vilande skulle mana till besinning, men ingenting har ändrats. Att man letar igenom bilar, resväskor m.m. är normalt tullförfarande när det kommer in människor till Sverige. Det är ingenting som vi kan ändra på i en utlänningslag. Det har ingenting med kroppsvisitation att göra. Vi i miljöpartiet yrkar avslag på förslaget om kroppsvisitation av utlänningar av andra skäl än när det gäller förmodad brottslighet. I det fallet blir andra regler tillämpliga — naturligtvis samma regler som gäller svenskar. När det föreligger misstanke om smuggling eller annan brottslighet skall man ha rätt att kroppsvisitera dem. Att man skall företa kroppsvisitation med anledning av förstaasyllandsprincipen tar miljöpartiet avstånd ifrån. Jag yrkar bifall till de reservationer i SfU19 som miljöpartiet har skrivit under ensamt eller tillsammans med andra partier. Vi skall här nu också behandla det omfattande betänkandet SfU16, som även det rör flyktingpolitiken. I det betänkandet behandlas många motioner som i stort sett är likalydande med dem som vi skrev förra året. Jag kommer därför inte att beröra så många av dem. Jag är upprörd, rent sakligt och intellektuellt, på grund av de fakta som vi känner till när det gäller utlänningar och flyktingpolitiken. Jag skall upprepa varför. Vi utvisar barnfamiljer som har bott här över ett år. Vi utvisar barn som har anpassat sig i Sverige. Det kan gälla små barn. Även de barnen har en framtid som man bör värna om. De har sökt skydd i vårt land. Det kan även gälla skolbarn. I Göteborg utvisar man ensamma barn. Man utvisade 2 av 28 — möjligen var det 2 av 30 — 16—17-åringar som hade varit här länge och hade anpassat sig i skolan. I går morse utvisades en ugandier som hade bott här i fyra år och som hotas av dödsstraff vid hemkomsten. Många torterade kurder — jag har läst papperen mycket noga — har blivit utvisade trots läkarintyg. Gifta personer — oftast män som har gift sig med svenska flickor — har blivit utvisade. Flick orna väntar barn eller har nyss fått ett barn. Det kallas för skenäktenskap. Jag vet inte hur man skall kunna bevisa att det är ett äkta äktenskap, när det inte räcker att man är lagligt gift och har ett barn tillsammans. Är det ett skenäktenskap? Svenskar som är insatta i dessa frågor och som arbetar på flyktingförläggningar eller som advokater och läkare är också upprörda över detta. Nyligen JO-anmälde en läkare i Falun, en psykiater, invandrarverket för att man hade gått in och hämtat en person på lasarettet. Läkaren ansåg att det var risk för att personen skulle försöka begå självmord. Hans fästmö var också flykting, och hon försökte mycket riktigt begå självmord. Det är sådant som gör att man blir upprörd. Jag är också upprörd känslomässigt. Jag är upprörd i mina tankar och i mitt innersta över den cynism som möter de människor som söker asyl i Sverige. De får höra att de icke är trovärdiga, att de icke kan betraktas som flyktingar och att deras uppgifter är överdrivna. Sedan år 1945 har det utspelats 152 krig bara i tredje världen. Varje tillverkat gevär är en stöld från hungrande barn, sade Eisenhower. Varje minut rustas det för 2 miljoner dollar, ibland för interna krig, ibland för andra krig. Antalet flyktingar kommer att öka ytterligare på grund av de krig, den hungersnöd och den naturförstörelse som finns. Vi får således även miljöflyktingar och ekonomiska flyktingar. Jag håller med Gullan Lindblad om att det finns risk för att det blir folkvandringar. Jag inser också att vi inte kan ta emot en folkvandringsvåg. Det kan inte vårt land göra. Vi måste dock ta på vårt ansvar att föra en sådan utrikespolitik att vi minskar risken för och behovet av flykt. Det är nr 1. Vi måste också ställa upp för flyktingar i de stora läger som finns i världen. Det ligger ingen motsättning i det. Vi måste också ta emot dem som knackar på vår dörr och som inte ser någon annanstans att ta vägen. Jag yrkar bifall till alla de reservationer i SfU16 som miljöpartiet har undertecknat ensamt eller i samarbete med något annat parti.

Herr talman! Jag tycker att det finns anledning att betona att vi nu skall behandla utskottets betänkande om regeringens skrivelse om invandraroch flyktingpolitiken samt betänkandet om tvångsmedel i utlänningslagen. Debatten om vår svenska flyktingpolitik blossar upp med jämna mellanrum och blir både intensiv och känsloladdad. Det är bra och viktigt med engagemang, men det behövs också kunskap och insikter, vilket tyvärr saknas ibland. Om den debatt som nu förs kan man litet tillspetsat säga att det är ytterligheterna som diskuteras. Antingen, heter det, tar vi emot för få flyktingar eller också tar vi emot för många. Sverige har skärpt sin tidigare generösa flyktingpolitik, samhället klarar inte av alla dem som kommer, och de som kommer är inte riktiga flyktingar. Ibland behöver man kanske påminnas om att flyktingar och invandrare har varit och är en tillgång för vårt samhälle, och de har även historiskt sett medverkat till att bygga upp vårt välstånd. Sverige har blivit ett mångkulturellt samhälle med människor från olika kulturer, med olika språk och olika hudfärg. Det kan naturligtvis ibland skapa problem, kanske mest på grund av bristande kunskaper om varandras olika kulturoch levnadsmönster. Det är viktigt att de som får tillstånd att stanna i Sverige får lära sig hur vårt svenska samhälle fungerar och vilka regler och normer som gäller. I det avseendet har vi alla ett ansvar att förklara förhållandena. Det gäller de skrivna, men inte minst de oskrivna lagar som råder. Det är inte enbart en uppgift för myndigheterna, utan en uppgift för oss alla. Ser man till den senaste tidens händelser kan man bringas att tro att främlingsfientligheten har brett ut sig i landet. Men tack och lov så finns det vetenskapliga undersökningar som speglar motsatsen, dvs. att svensken i gemen har blivit tolerantare och har en positiv inställning till invandrare och flyktingar. Jag tror mera på vetenskapliga undersökningar än på tillfälliga opinionsundersökningar, även om de kanske kan tjäna som larmsignaler. Det är hög tid för alla som har en positiv inställning att göra sina röster hörda. En stilla undran: Var finns reaktionerna och protesterna mot den senaste tidens illdåd från föreningen Stoppa rasismen, från kyrkorna, från Rädda barnen, från Röda korset och andra som brukar vara aktiva och talföra när det gäller flyktingpolitiken? Nu behöver alla goda krafter samverka. Det finns anledning att påminna om att majoriteten av världens flyktingar kommer från och finns i de fattiga länderna i tredje världen. Det finns i dag enligt FNs beräkningar 15 miljoner flyktingar i världen. Tre av fyra flyktingar är kvinnor och barn. Det gäller alltså barn under 15 år. Det är bara en mycket liten del av alla dem som kommer till Europa och till Sverige. Vår svenska flyktingpolitik omfattar flera delar. Vi stöder det internationella flyktingarbetet genom FN och andra organisationer och genom vårt bistånd. Vi tar emot flyktingar här i landet och vi stöder också återvandring till hemländerna. Av regeringens skrivelse om flyktingpolitiken framgår även att Sverige arbetar mycket aktivt på det internationella planet och att den grundläggande inställningen är att flyktingfrågorna bara kan lösas genom internationellt samarbete. En viktig och väsentlig del av flyktingpolitiken är bl.a. arbetet på det förebyggande planet: — att arbeta för att flyktingsituationer inte skall uppstå, — att arbeta aktivt i FN och andra organisationer för att lösa konflikter med samtal och förhandlingar i stället för med våld och terror och — att arbeta för att respekten för de mänskliga rättigheterna upprätthålls. En annan viktig del av vår flyktingpolitik är biståndet, alltså det bistånd vi ger till flyktingar och till de länder där katastrofer skapat flyktingliknande situationer. I skrivelsen redovisas också den stora ökningen av migrationen som skett i världen och som enligt alla tecken kommer att fortsätta. En stor del av migrationen är av flyktingkaraktär men en stor del är också av ekonomisk och humanitär art. En orsak är de stora naturkatastroferna som framför allt drabbar de fattiga länderna i tredje världen. Den snabba demokratiseringsprocessen i Östeuropa har också lett till befolkningsrörelser som påverkat Sverige. I regeringens skrivelse finns också en redogörelse för invandrarpolitiken. Riksdagen antog för ca 14 dagar sedan förslaget om samordnat flyktingmot tagande och ett nytt system för ersättning till kommunerna och om reformerad svenskundervisning för vuxna invandrare. De nya förslagen syftar till att flyktingarna så snart som möjligt skall komma ut i det svenska samhället, få ett arbete och kunna försörja sig. Ett stort antal motioner har väckts med anledning av skrivelsen, motioner som främst behandlar flyktingsituationen i världen och Sveriges roll i det internationella flyktingarbetet. Några motioner berör också den nya utlänningslagen. Till betänkandet finns 28 reservationer. Jag skall kommentera bara några av dem. De flesta har nämligen diskuterats vid tidigare tillfällen. Tre reservationer, en från moderaterna, en gemensam från folkpartiet och vänstern och en från miljöpartiet, berör det internationella flyktingarbetet, om än ur litet olika synvinklar. Man efterlyser mer internationellt och även mer nordiskt samarbete när det gäller flyktingpolitiken. Av skrivelsen och även av den utfrågning som utskottet hade i mars tycker jag att det framgår klart och tydligt att Sverige spelar en mycket aktiv roll både i det internationella och i det nordiska arbetet kring flyktingfrågorna. Som exempel kan nämnas att Sverige i samarbete med UNHCR tagit initiativ till vad som utvecklas till ett forum mellan 14 länder, där förutom länder i Europa också Canada och Australien ingår. En arbetsgrupp inom arbetsmarknadsoch utrikesdepartementen har utarbetat en idéskiss kallad ”En sammanhållen flyktingoch immigrationspolitik”. I skissen betonas också sambandet mellan bistånds-, flyktingoch utrikespolitiken. Aarbetsgruppen säger också-att man bör arbeta för att stärka enskilda länders och organisationers arbete med flyktingfrågor och att man bör arbeta för en mer samordnad nordisk och europeisk flyktingpolitik. Idé skissen har också presenterats för de 14 länderna. Utskottet skriver i sitt betänkande att man utgår från att regeringen fortsätter att spela en aktiv roll på det internationella och nordiska planet. Den här idéskissen kommer att utgöra grunden för den översyn av flyktingoch invandrarpolitiken som regeringen förbereder och som så småningom kommer att hamna på riksdagens bord. En gemensam reservation från folkpartiet, centern, vänsterpartiet och miljöpartiet behandlar uppskjuten invandringsprövning eller den s.k. tvåårsregeln och vill att den skall ses över. Grundregeln vid invandring till Sverige är att den som vill bosätta sig här skall göra en ansökan från sitt hemland. Detta gäller också för dem som gifter sig eller är sambo med en person som redan är bosatt i Sverige. Vid äktenskap eller samboförhållande beviljas i dag uppehållstillstånd för sex månader i taget under en tid av upp till två år. Därefter beviljas permanent uppehållstillstånd. Om äktenskapet upphör inom två år kan utvisning komma i fråga. Men den tillämpning av tvåårsregeln som gäller för både män och kvinnor är mycket generös i dag. Enligt riksdagens tidigare uttalande och enligt gällande praxis skall invandrarverket ta stor hänsyn till samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Man tar hänsyn till om kvinnan blivit misshandlad eller på annat sätt illa behandlad i förhållandet, om det finns barn, om den sö kande riskerar att bli socialt utstött i sitt hemland eller om kvinnan är väl etablerad i arbetslivet här i Sverige. Många kvinnor får av dessa skäl stanna i Sverige, även om äktenskapet eller samboförhållandet upphör inom två år. Herr talman! Utskottet har nyligen i olika betänkanden behandlat olika frågor som gäller invandraroch flyktingpolitiken, och vi har också att behandla det betänkande som gäller de vilande förslagen i utlänningslagen. Härmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 16. Herr talman! Riksdagen behandlade vid ungefär den här tiden förra året förslaget till ny utlänningslag, ett lagförslag som då var mycket omdebatterat och också i flera delar missförstått. Riksdagen antog också lagen med undantag av frågorna om vissa tvångsmedel. Det är de vilande förslagen, dvs. kroppsvisitation, kvarhållande för utredning samt förvar av barn och vuxna, som nu tas upp till behandling. Man kan säga att utlänningslagen består av två huvuddelar. Den ena delen gäller förkortning av handläggningstiderna och den andra består av åtgärder för att försöka komma till rätta med den s.k. dokumentlösheten eller papperslösheten. Dokumentlösheten skapar problem för oss som vill föra en rättvis flyktingpolitik. De asylsökande uppger att de inte har pass eller andra identitetshandlingar och att de inte har någon biljett eller att de tappat bort den under resan till Sverige. De här påståendena är i de flesta fall inte trovärdiga. Det är svårt för att inte säga omöjligt att resa ut ur sitt eget land utan pass och biljetter. Att sedan passera genom andra länder utan sådana handlingar är i det närmaste omöjligt. Det finns naturligtvis människor som måste lämna sitt land i all hast och inte kan eller vågar ta med sig några identitetshandlingar. Men att så många som 75 26 inte skulle ha möjlighet att få med sig några papper är svårt att tro. Enligt personalen på Arlanda har dokumentlösheten ökat under 1990. Den vanligaste orsaken att göra sig av med pass och biljetter är att den asylsökande anser sig ha större möjligheter att få stanna i Sverige om han saknar dokument. Detta gäller särskilt i de fall då den asylsökande har vistats i ett annat land, kallat första asylland, där han är skyddad mot förföljelse och till vilket han kan skickas tillbaka. Vi vet också att de som organiserar resor till Sverige säger till de asylsökande att de måste göra sig av med handlingarna innan de kommer till Sverige. Det här påverkar handläggningstiderna och drabbar därför alla asylsökande. Det tar lång tid att försöka utreda varifrån den asylsökande egentligen kommit. Det är ofta omöjligt att kontrollera om deras berättelser är riktiga. En annan sida av dokumentlösheten är att vi i Sverige får många människor vilkas identitet vi inte känner. Vi vet egentligen inte vilka de är, inte varifrån de kommer, om de är kriminella eller människor som av någon annan anledning vill byta identitet och som om några år kan bli svenska medborgare. Det är mot den här bakgrunden de åtgärder som föreslås skall ses. Det handlar inte om att man försöker hindra asylsökande att nå Sverige, utan vad det handlar om är att man skall försöka få stopp på missbruket av asylrätten, ett missbruk som är till men för flyktingpolitiken. UNHCR har i flera sammanhang sagt att den person som har förstört sina handlingar också måste visa att han har godtagbara skäl för detta, för att det inte skall inverka menligt på tilltron till hans uppgifter. Dokumentlösheten är ett problem, inte bara för Sverige, utan för de flesta västeuropeiska länder.Det framgick också av den utfrågning som utskottet hade, där representanter för UNHCR deltog. Dessa representanter informerade om att de arbetar med s.k. europeiska konsultationer under UNHCRSs ledning. De arbetar nu med en undersökning av de olika ländernas problem med dokumentlösheten och den lagstiftning som finns, för att försöka se om de kan komma fram till någon gemensam lösning. Ambitionen är att arbetet skall vara klart i början av hösten, och sedan planerar de att lägga fram ett förslag till hur man gemensamt skall behandla problemen med dokumentlösheten. I det vilande förslaget föreslås att polisen skall få undersöka bagage, handbagage, handväska eller liknande om det är nödvändigt för att ta reda på identiteten. Polisman eller annan som sköter inresekontrollen skall också få känna i eller utanpå kläder och fickor. Det är en s.k. ytlig kroppsvisitation som skall kunna göras när det finns anledning att misstänka att den asylsökande har handlingar, men inte vill visa upp dem. Det sägs klart och tydligt ifrån i propositionen att det inte får bli fråga om någon rutinmässig visitation av utlänningar som kommer hit. Det underströk också utskottet i sitt betänkande förra året, och utskottsmajoriteten har samma uppfattning i dag. Herr talman! Om jag jämför med förra årets debatt i massmedia, när förslaget till ny utlänningslag skulle behandlas i riksdagen, så har det varit ganska lugnt i år, även om de artiklar som nu förekommit oftast har varit lika felaktiga. Det påstås att den nya lagen ökar möjligheterna att ta barn i förvar. Det är fel, och det blir inte mindre felaktigt därför att det ofta upprepas. Ibland är det tyvärr nödvändigt att man tar barn i förvar, annars skulle det i vissa fall vara omöjligt att avvisa barnfamiljer. Det nya lagförslaget innebär emellertid minskade möjligheter att ta barn i förvar jämfört med den lag som vi har i dag. Som framgår av propositionen får barn under 16 år tas i förvar endast när det finns synnerligen starka skäl för det. Barn får tas i förvar om det föreligger sannolika skäl för, eller beslut om, avvisning eller utvisning och om det föreligger en uppenbar risk för undanhållande. Många av de fall då barn tagits i förvar har uppkommit på grund av att deras identitet har varit oklar. Enligt det nya lagförslaget är det inte tillåtet att ta barn i förvar på grund av oklar identitet. Det krävs synnerliga skäl, inte bara för att ta barn i förvar, utan också för att ta barnets vårdnadshavare i förvar. Man får inte heller ta barn och vårdnadshavare i förvar för att undvika att splittra familjen, om det inte finns grund för förvar av samtliga. Barn får inte heller med nuvarande regler sättas i fängelse eller i häkte. I propositionen föreslås också att den möjlighet som finns i dag att sätta barn i polisarrest skall tas bort. Det står också i propositionen att det är angeläget att barnet under tiden i förvar skall vistas under så normala förhållanden som möjligt. Det gäller då främst lokalernas utformning och att det finns personal med kunskap om barn och barns utveckling. I lagförslaget poängteras också kraftigt att barn inte ed tas i förvar om det är tillräckligt att de ställs under uppsikt. Om det finns skäl att ta en förälder i förvar, men inte barnet, kommer ingen av dem att tas i förvar. Utskottet hade också en mycket stark skrivning i sitt betänkande förra året: ”Utskottet delar bedömningen i propositionen att barn alltjämt måste kunna tas i förvar i vissa fall. Detta gäller enligt utskottets uppfattning endast i de fall då det är oundgängligen nödvändigt och sedan det noga övervägts om syftet med åtgärden inte kan nås genom att barnet ställs under uppsikt.” Utskottet tillägger också att man utgått från att regeringen och ansvariga myndigheter noga följer utvecklingen i fråga om förvarstagande av barn. Utskottsmajoriteten har inte ändrat sin uppfattning. Däremot, herr talman, innebär de vilande förslagen i propositionen ökade möjligheter att ta utlänningar som fyllt 16 år i förvar, som ett led i att man skall komma till rätta med dokumentlösheten. Det gäller om identiteten är oklar eller om det är nödvändigt för att man skall kunna genomföra en utredning eller om det är sannolikt att personen i fråga kommer att avvisas eller utvisas. Ett utredningsförvar får inte vara längre än 48 timmar. Den möjlighet som tidigare fanns att hålla kvar en utlänning för utredning i sex timmar kvarstår. Ett frihetsberövande är naturligtvis ett djupt ingripande i den enskildes liv. Men vad har vi egentligen att välja på — att man låter utlänningar resa in i och fritt röra sig i Sverige, utan att känna deras identitet och utan att veta vilka de är och varifrån de kommer, eller att man tar dem i förvar och försöker utreda deras identitet? När utskottet sakbehandlade de vilande lagförslagen sade folkpartiet och miljöpartiet ingenting, utan det var först när betänkandet skulle justeras som folkpartiet ställde krav på att utskottet skulle samla in ytterligare material. Utskottet avstyrkte med stor majoritet detta förslag. Utskottet hade i mars en stor utfrågning. Varför ställde folkpartisterna då inte frågorna om tvångsmedel? Hade det inte varit ett lämpligt tillfälle för folkpartiet att samla in den information som man anser sig behöva? Herr talman! Till betänkandet har fem reservationer fogats. I alla dessa reservationer yrkas, med olika motiveringar, avslag på tvångsmedlen i utlänningslagen. Jag yrkar härmed avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! När det gäller den nuvarande lagstiftningen om anknytningsinvandring vill jag säga följande. För det första finns det inga som helst sakliga uppgifter eller redovisade fall som kan styrka påståendena om att det förekommer s.k. skenäktenskap i sådan omfattning att denna lagstiftning är berättigad. För det andra finns det inte heller några belägg för att just den nuvarande lagstiftningen med sin tvåårsregel har förhindrat skenäktenskap. För det tredje finns det inga som helst möjligheter att framställa äktenskapets upphörande inom två år som ett bevis för att äktenskapet i fråga har varit ett skenäktenskap. Som bekant upphör åtskilliga äktenskap i Sverige inom två år av helt andra skäl. För det fjärde ger den nuvarande lagstiftningens utformning svenska män möjlighet att med prövorätt importera utländska kvinnor. Den uppenbara avsikten för dessa män är inte att de skall ingå äktenskap, utan att de skall utnyttja dessa kvinnor i två år och sedan skicka tillbaka dem i de fall de inte passar. Det har utnyttjats. Åtskilliga är de exempel där svenska män har prövat fem eller sex utländska kvinnor på detta sätt. Den nuvarande lagstiftningen möjliggör skenäktenskap som man avser att förhindra. Därför anser vi ifrån vänsterpartiets sida att man borde ändra lagstiftningen så, att de utländska kvinnorna kunde få uppehållstillstånd och arbetstillstånd vid äktenskapets ingående. Vad skulle det innebära? Det skulle innebära att kanske ett fåtal kvinnor får stanna i Sverige som inte har skäl till det. Men hellre det än att ha en lagstiftning som gör dessa kvinnor fullständigt rättslösa i Sverige, i händerna på sådana män som inte drar sig för att utnyttja dessa kvinnor å det grövsta under två år. Hellre det än att ha en lagstiftning som uppmuntrar till skenäktenskap och som möjliggör en organiserad slavhandel.

Herr talman! Utskottsmajoritetens företrädare har framfört många synpunkter som överensstämmer med de åsikter jag har fört fram i debatten. Vi är också överens när det gäller det ena betänkandet. När det gäller flyktingpolitiken säger Maud Björnemalm att denna skall ses som en del i helheten utrikespolitik, biståndspolitik och asylpolitik. Det är precis vad också vi anser. Tydligen är det fler av debattdeltagarna som är helt övertygade om att vi inte klarar detta själva, vi måste ha ett ökat internationellt samarbete. Det är för att föra fram frågan litet mera i fokus som vi har skrivit vår reservation. Som medlem i flyktingpolitiska rådet är jag medveten om att det finns en översynsgrupp där denna fråga skall tas upp för en sammanhållen flyktingoch immigrationspolitik. Det är bra. Jag tycker också det är bra att man nu är beredd att göra en vidare översyn av vår flyktingpolitik. Det har i debatten, herr talman, sagts många vackra ord om rättssäkerhet, solidaritet och rättvisa när de gäller de asylsökande. Jag skulle vilja utvidga detta begrepp till att också gälla rättssäkerhet och trygghet för våra svenska medborgare, så att vi respekterar även deras krav på dessa punkter. Det är bl.a. därför som vi har velat skärpa lagstiftningen på vissa punkter. Vi anser t.ex. att utvisning skall ske om en utlänning har begått brott och att man kanske skall öka kontrollen i viss mån. Vi vill få till stånd åtgärder mot dokumentlösheten. Det är mycket viktigt att svenska medborgare vet vilka människor som finns här i landet. Vi vet tyvärr att det finns en stor brottslighet bland våra flyktingar och invandrare. Jag tror att just den diskussionen, där man är så oerhört liberal, har gjort att vi har fått en negativ debatt. Om vi i stället verkligen bryr oss om, ställer krav och vill veta vilka människor som kommer in i landet, får vi också människorna i vårt land med oss på ett helt annat sätt. Jag är övertygad om att den som är flykting också är beredd att underkasta sig så enkla åtgärder som en viss kontroll, en kroppsvisitering och andra saker. För vi en sådan flyktingpolitik, herr talman, får vi också förståelse för svensk flyktingpolitik. Vi får det inte om vi bara säger att alla är välkomna. Vi kan nu inte ens göra en anteckning i ett dokument huruvida identiteten är oklar. Jag vill påpeka att man i dag börjar ifrågasätta svenskt medborgarskap, därför att vi har medborgare vilkas identitet vi egentligen inte vet någonting om.
Herr talman! Några tycker att vi tar emot för många flyktingar, några tycker att vi tar emot för få. Jag har inte hört talas om något lämpligt antal flyktingar. Det handlar om att de som söker asyl har rätt att få sin sak prövad. Är de i behov av asyl skall de få stanna. Det har vi talat om. Det där med kunskaper var ganska intressant. Dåliga kunskaper — vad är det? Vi har olika kunskaper. Några har stora kunskaper på ett område, andra på något annat. Dessutom kan det hända att dessa kunskaper kan komplettera varandra. Det skulle vara mycket givande, vilket vi fick bevis för i går i debatten om mänskliga rättigheter. Där har det varit ett givande och tagande, man har tagit till sig kunskaper från olika partier och olika personer. En sak som man skulle kunna göra är att testa om man kan tro på flyktingar. Det är ett försök som man kunde göra. Vi har inget bevis för att de som har dokument har äkta dokument. Vi vet fortfarande inte vilka de är. Det är faktiskt så. De grövsta brottslingarna skaffar sig dokument som håller för besiktning, medan vanliga människor kanske inte får möjlighet till det. I de stora flyktingproducerande länderna är faktiskt korruptionen oerhört stor. Det betyder att man mutar sig till det mesta. Det är faktiskt så att de människor som kommer hit från vissa länder med dokument som de har mutat sig till här får till svar: Kommer du från det landet och har papper, då är du ingen flykting, då är du inte i behov av skydd, för där få man inte papper om man tillhör oppositionen. Hur skall man då göra om man behöver söka skydd? Jag undrar bara. Sedan vill jag fråga: På hur många ställen har majoritetsförslaget ändrats efter det att man har lyssnat på oppositionen, förutom på de punkter förstås där man har behövt partiet för att få majoritet? På hur många punkter har man lyssnat på miljöpartiet, folkpartiet och vänsterpartiet? Jag vet inte. Och har man lyssnat på centern när det gäller förvar av barn? Där finns många saker som man inte har beaktat. Jag menar inte att man skall ändra förslaget efter vårt förslag — det vore naturligtvis önskvärt, men det är inte realistiskt att hoppas på det — men att man ändå kunde ta till sig något av oppositionens förslag, för det är också uttryck för svenska folkets vilja. Vi representerar olika delar av svenska folket med olika kunskaper och olika insikter. Men att mixa flyktingpolitik, arbetskraftsinvandring och biståndspolitik ser jag som en risk.
Herr talman! Frågan om barn i förvar är ju faktiskt en fråga där opinionen växer. Jag noterar med tillfredsställelse att vi är fler partier i år än förra året som tycker att det enda rimliga är att inte ta barn i förvar. Det är mycket trevligt att centern har anslutit sig till reservationen i ärendet. Vi vet efter utfrågningen, där jag för övrigt var den enda som ställde någon som helst fråga om barn i förvar, att 400—500 barn togs i förvar förra året. Redan under det första kvartalet i år har ungefär 103 barn tagits i förvar. Under utfrågningen slogs det också fast att det inte var invandrarverkets ansvar huruvida det finns kompetent personal på X-huset eller inte. Christina Rogestam sade att saken lydde under kriminalvårdsstyrelsen. Vi vet att föreståndare är en före detta mentalskötare och en väktare, åtminstone vid tidpunkten för utfrågningen. Vi vet att det inte finns kompetent personal där. Vi vet att barn far illa, men ändå fortsätter detta oskick att man tar barn i förvar! Argumentet är att vi måste låsa in barnen, för annars kan vi inte avvisa barnfamiljer. Det är faktiskt kvalificerat struntprat. Andra länder klarar av att avvisa även barnfamiljer utan att därför behöva ta till möjligheten att låsa in barn. Jag undrar hur det kommer sig att regeringen år efter år anser sig ha mandat och legala möjligheter att frångå UNHCRSs klara rekommendationer om att barn inte skall tas i förvar. Detta sägs på olika ställen, bl.a. i riktlinjerna beträffande flyktingbarn. Det finns utomordentligt få argument för att låsa in oskyldiga små flyktingbarn i den stora utsträckning som vi fortfarande gör. Jag hoppas verkligen att regeringen så småningom skall lyssna på Sveriges samlade barnexpertis, som år efter år framhärdar i sina strävanden att ta fram argument och fakta om varför barn inte mår bra av att vara inlåsta. Låt oss ta det besvär som det för med sig att inte ha barn familjerna inlåsta fram till dess att de avvisas! T.o.m. det kan nog faktiskt fungera.
Herr talman! Jag skulle nog vilja säga att Maria Leissner själv har medverkat till att ett så stort antal barn har tagits i förvar i år. Om ni hade gått med på att låta utlänningslagen träda i kraft den 1 juli förra året, skulle nämligen antalet barn i förvar ha varit betydligt mindre. Med det aktuella lagförslaget blir det betydligt svårare att ta barn i förvar. Det har alltså åstadkommits en skärpning i det avseendet. Det måste Maria Leissner mycket väl veta. Ragnhild Pohanka vill inte erkänna att dokumentlösheten är ett problem. Det heter att man måste tro på människor. Ja, det är klart att man skall på tro människor. Men det kommer faktiskt hit människor som har förstört sina papper. UNHCRSs representant sade vid en utfrågning som vi hade att det nya är att flyktingar har skaffat sig dokument men att de sedan förstör dessa. Som jag sade i mitt huvudanförande måste åtgärder vidtas mot dokument lösheten för att det över huvud taget skall finnas en chans att föra en rättvis flyktingpolitik. Med den stora procent dokumentlöshet som nu förekommer påverkas ju arbetet med alla andra asylsökande. Det tar alltså lång tid att utreda varifrån de asylsökande kommer och vilka de är.
Herr talman! Orsaken till att vi begärde en vilandeförklaring av det nya lagförslaget om detta med att ta barn i förvar var just att väldigt många juridiska experter och advokater hade en mycket kritisk inställning. Många menade att ett förverkligande av förslaget skulle innebära större möjligheter att låsa in barn. De enda som majoriteten egentligen kunde uppmana till försvar var folk från arbetsmarknadsdepartementet. Några övriga hördes inte i debatten. Men det finns också jurister som menar att det så att säga inte gör vare sig till eller från. Här finns det alltså tre olika linjer när det gäller uppfattningen om hur den nya lagen kommer att fungera jämfört med den gamla. Mot den bakgrunden tyckte vi att det kunde vara lämpligt att under den tid som lagen var vilande faktiskt ta reda på hur saker och ting förhöll sig. Men det enda som utskottet har gjort är att man i efterhand, sedan vi efterlyste ett agerande på ett utskottssammanträde som vi hade, plötsligt erinrade sig att det hade varit en utskottsutfrågning. Man sade: Då hade ni kunnat ta upp denna fråga. Men, Maud Björnemalm, utskottsminoriteten har inte det fulla ansvaret för att grundlagstexten följs. Det ansvaret vilar i mycket större utstäckning på utskottsmajoriteten. Jag kan bara konstatera att man inte har följt intentionerna i grundlagen, eftersom ärendet inte har beretts. Den enda som ställde någon fråga var jag. Men mötet kortades ned. Jag fick inte ens ett svar från en av dem som jag hade riktat min fråga till. Mötet bröts för lunch, och sedan försvann man. Detta var ordföranden mycket väl medveten om. Frågan har alltså fått en utomordentligt otillfredsställande behandling. Folkpartiets huvudlinje är självfallet att det över huvud taget inte skall finnas någon laglig möjlighet att ta barn i förvar. Jag tycker att man åtminstone kunde begära att de som arbetade med dessa saker var säkra på sin sak och visste vilken effekt den här lagen kan komma att få. Nu blir det bara gissningar. Men vi får väl återkomma till frågan nästa år och studera statistiken.
Herr talman! För att slippa upprepningar instämmer jag i vad Maria Leissner sade. Sedan vill jag fråga: Var får vi ytterligare uppgifter om flyktingar när vi väl känner till deras namn? Vart vänder vi oss för att i det aktuella hemlandet få reda på hur det förhåller sig beträffande förföljelser etc? Jag tänker då på vanliga människor, inte kriminella. Hur kan vi alltså få uppgifter om flyktingen i fråga bortsett från vad vederbörande själv har berättat? Kan vi använda oss av den nya stordator som skall finnas för Europa och som skall kunna innehålla uppgifter om flera hundra miljoner flyktingar, eller skall vi vända oss till säkerhetstjänsten i resp. land för att få reda på om vederbörande är förföljd? Hur skall vi alltså bära oss åt i detta sammanhang?
Herr talman! Jag tycker faktist att Maria Leissner är politiskt ohederlig. Om det är någonting som har diskuterats i utskottet vid många tillfällen så är det faktiskt tvångsmedlen när det gäller utlänningslagen. Vi har ju haft många utfrågningar i utskottet, och vi har också haft en hearing. Om denna fråga inte anses vara belyst vet jag faktiskt inte hur sådana här frågor skall belysas.

Herr talman! Alla människor har lika värde, och alla har rätt att bli behandlade och respekterade som människor. Solidariteten med människor behövs. Men den måste också tillämpas! Hur skall regeringen egentligen ha det i fråga om flyktingpolitiken? Snabba besök i flyktingarnas hemländer, som i turkbulgarernas fall, är helt oförenliga med vår syn på de mänskliga rättigheterna — en fråga där Sverige så starkt har profilerat sig i FN. Men när något kommer för nära den egna dörren blir det en annan ordning! Invandrarministern sade att vi inte skall göra partipolitik av den rådande situationen. Självfallet fördömer alla politiska partier de kriminella handlingar som ju nedbränningen av flyktingförläggningar är. Men regeringen måste ta på sig en stor del av ansvaret för den rådande situationen. De alltför långa handläggningstiderna och utvisningen av skolbarn som har fått vänner här gör att ungdomar som har engagerat sig inte längre törs göra detta. Alla som har förlorat en vän vet hur detta känns. Ungdomarna har dessutom svårare att bearbeta sina känslor. Därför är det enklare att låta bli att engagera sig. En ung flyktingpojke i Göteborg var nyligen omskriven i pressen. Det är ett exempel av många på hur våra ungdomar känner det. Inom en SOS Asyl engagerade man sig under vintern bl.a. annat i kyrkorna. Men invandrarministern sade att man inte skulle engagera sig, för det kunde ge flyktingarna falska förhoppningar. Men då gäller inte solidariteten. Då bromsas t.o.m. engagemanget — det som vi har blivit internationellt kända för, som talmannen i morse så vackert beskrev. Vi har i dag råd att ta emot människor i vårt land. Vi har t.o.m. behov av dem. Regeringen har sagt att vi behöver få hit fler människor som arbetskraft. Enligt regeringen arbetar vi för litet. Skatteuppgörelsen och dess dynamiska effekter har talat sitt språk i det fallet: Nej till förkortad arbetsdag, heltid åt alla, osv. Hur stämmer detta med att vi inte låter flyktingar som vill få arbeta? Vilken information och vilka signaler ges till allmänheten i dag? Jo, att de har falska pass, att deras situation hemma inte alls är sådan att de behöver fly, osv. Det som normalt ses som en helhet i vårt solidaritetsarbete och som är så viktigt måste också gälla vår egen flyktingpolitik. Det är viktigt och rätt att vi i biståndet också tar oss an flyktingarnas situation i världen. Man blir djupt beklämd när man minns hur debatten gick här i kammaren om Polen, när det diskuterades om Polen hörde till de länder som räknas till de fattigaste och skulle inkluderas i vårt biståndspolitiska mål. Det kändes långt ner i hjärteroten när TV visade ett reportage om hur Polen tog hand om de flyktingar som Sverige inte kunde ta emot. För dem var det självklart att ställa upp, lika självklart som det tycks vara i många av de allra fattigaste länderna i Afrika. Jag skall sluta med att citera det som talmannen sade i morse: ”Mycket skulle vara vunnet om allt fler kom till insikt om de flyendes situation. Vem är mer värnlös än den som är på flykt? Vem längtar mer efter ny samhörighet, och vem vill mer skapa något nytt för sig och sina barn än den som flytt och lämnat allt bakom sig?

Herr talman! Jag skall inte säga så mycket, men det finns anledning att föra till protokollet att talmannen i dag höll ett utmärkt anförande. Det var väl genomtänkt, och det var präglat av en känslighet för flyktingfrågan som jag önskar hade återfunnits i några andra anföranden som hölls i dag men som präglades av sterilitet och var mindre väl genomtänkta. Det som var en extra plump i protokollet i dag var det kraftiga påhopp som gjordes på de humanitära organisationerna, när det påstods att de inte skulle protestera kraftfullt mot de övergrepp mot flyktingförläggningar som har skett på senaste tiden. Det är tvärtom så att de humanitära organisationerna, de kristna organisationerna och samfunden verkligen inte bara har protesterat utan också har varit mycket angelägna om att göra en aktiv och egen insats. Det var då bra, som en kontrast till detta, att invandrarministern sade att vi måste komma ifrån självgodheten i den här debatten. Jag hoppas verkligen att det övertänks av några av talarna i dag. Jag vill därför särskilt upprepa detta, att det inte finns plats för självgodhet i den här diskussionen. När det gäller de två motioner som har väckts av några socialdemokrater vill jag särskilt fästa uppmärksamheten på två frågor. Den första är att vi hälsar med tillfredsställelse att det nu skall bli en utredning om flyktingpolitik. Jag vill då särskilt markera vad som står i motionen, nämligen att utredningen bör bli allsidigt sammansatt. Det fanns på sin tid en invandrarpolitisk kommitté, och den hade en bred sammansättning på ett reellt sätt. Jag hoppas att det här inte blir en allsidigt sammansatt utredning bara på papperet. Om det skall kunna bli en bred samling kring flyktingpolitiken i vårt land fordras det också att de olika meningarna i dessa frågor kommer till uttryck. I dag skär meningsbrytningarna igenom partierna, och det måste man ta på allvar. Vi får se hur denna utredning blir sammansatt. Den andra fråga som jag vill fästa uppmärksamheten på är att det fortfarande saknas ett ordentligt frivilligt återvändandeprogram för flyktingar. Det är viktigt för att få balans i frågorna om flyktingpolitiken. I övrigt finns det inte anledning att ändra på de yrkanden som några av oss socialdemokrater ställde i fråga om förvarstagande och kroppsvisitering. Som vi sade i motionen, finns det dess värre inte något bra förslag för att komma ifrån förvarstagande av barn, om man inte helt avskaffar bestämmelsen och i stället inför regler om kvalificerad uppsikt i de fall då det gäller att utvisa eller avvisa barn. Det är fullt möjligt att införa sådana regler. När det är fråga om kroppsvisitering står sig de tidigare argumenten fortfarande med full styrka.

Herr talman! Mer än 10 miljoner människor befinner sig i världens, tyvärr alltför många, flyktingläger. Förvisso är inte alla dessa politiska flyktingar, utan de har av många andra starka skäl tvingats lämna sina hemländer. Krig, sociala problem och svält har orsakat att många människor bokstavligt talat kastats ut från de länder där de är födda. Vad har vi då gjort för att efter vår förmåga hjälpa dessa människor? Vi har, till i december förra året, bedrivit en flyktingpolitik där vi likt strutsen har stoppat huvudet i sanden i hopp om att undgå de verkliga problemen och i stället agerat i syfte att lugna våra egna samveten. Politiker, kraftigt understödda av okritiska massmedia, har försökt inbilla svenska folket att Sverige bedrivit en generös flyktingpolitik. I stället — det skall betonas och understrykas — har vår flyktingpolitik varit oerhört orättvis. Vi har främst sysslat med att värna våra egna samveten, vilket inneburit att vi lämnat de alltför många flyktingarna därhän, bara av det skälet att vi skall kunna sova gott om natten. Detta är, herr talman, cynismen i sin prydno! Chansen att komma till och erhålla asyl i Sverige har kunnat sammanbindas med pengar och kontakter. — De som har skall varda givet. De utan pengar och utan kontakter har vi låtit sitta kvar under ofta obeskrivliga förhållanden i flyktingläger, där de mest elementära behoven inte har kunnat tillfredsställas, utan där nöd och elände har knackat på porten. För några år sedan gavs den största delen av svensk flyktinghjälp till verksamhet utomlands, där den sannerligen gör bäst nytta. Nu är det precis och totalt tvärtom. Vi ger den största delen av våra resurser till dem som, oftast genom kontakter och pengar, lyckats komma hit och söka asyl, medan de andra, för vilka insatser verkligen skulle ha betytt något, totalt sett, erhåller de minsta av smulor. Denna politik kan i bästa fall betecknas som naiv, men det hindrar inte att den förblir djupt orättvis. Många politiker i Sverige får en god nattsömn. Deras huvudkudde är de verkligt hjälpbehövande, som vi i mindre och mindre utsträckning hjälper. Sedan december förra året har det dock hänt att flyktingpolitiken, förhoppningsvis för alltid, har förändrats. Nu kommer asyl främst att beviljas de flyktingar vilka kan betecknas som sådana enligt Genå&vekonventionens definition, vilket moderata samlingspartiet sedan längre krävt och nu äntligen en riksdagsmajoritet anslutit sig till. Hade detta skett tidigare vore problemen kring flyktingpolitiken av be tydligt mindre art. Den flyktingpolitik som sedan länge bedrivits har skapat och orsakat missförstånd och oro bland många människor. Givetvis är de senaste veckornas händelser på olika flyktinganläggningar ytterst beklagliga, och dem skall vi på det bestämdaste taga avstånd ifrån. I en demokrati, herr talman, är det medborgarnas rättighet och skyldighet att kritisera och verbalt argumentera mot de politiska beslut man anser vara felaktiga. Men där går gränsen, som aldrig, säger aldrig, får överskridas. Fysiskt våld eller hot om sådant mot demokratiskt fattade beslut får och skall aldrig accepteras. Vi får och skall kriga med ord avseende politiska ställningstaganden, men inte mera. Den som i ett demokratiskt samhälle fritt framfört åsikter som inte vinner gehör får inse att majoriteten har en annan uppfattning. Våld hör, eller rättare sagt hörde, hemma bland kommunistdiktaturer, där vi nu bevittnar att det ena fästet efter det andra faller. I Sverige skall våldshandlingar i syfte att uppnå politiska mål förbli ett medel som inte kan accepteras av någon. Låt oss nu behålla en flyktingpolitik enligt vilken asyl beviljas, med en generös tolkning, de människor vilka kan benämnas som flyktingar enligt Genåvekonventionens definition. Men den största delen av vår hjälp skall gå till dem som befinner sig i världens, tyvärr alltför många, flyktingläger, under förhållanden som vi har svårt att inse och föreställa oss. Sverige får inte bli en marknad för de många ”människosmugglare” vilka lever gott och bekvämt på vår flyktingpolitik, vars naivitet är unik i Europa. Om vi nu skall vara bäst, är det också bäst att hjälpa dem som verkligen behöver hjälp och inte dem som driver med oss, vilket skett hitintills. Det är också av vikt att den förhalningspolitik som folkpartiet, kommunisterna och miljöpartiet har bedrivit vad gäller rätten att kroppsvisitera och undersöka bagage som de asylsökande medför nu försvinner, och det för evigt. Det går inte att försvara att ordet asyl skall innebära Sesam öppna dig, att polis och tullmyndigheter skulle vara helt handfallna om en utlänning säger att han/hon söker asyl. I vilket annat land förekommer denna blåögdhet? Har man haft pass, biljett och ID-handlingar, äkta eller falska, finns det inget skäl att kasta bort dessa strax före ankomsten till Sverige. Gråtvalserna om omöjligheten att erhålla pass håller i de flesta fall inte längre. Enligt departementet lämnar man inte länder som Turkiet, Iran, Irak och Chile utan att på flygplatsen visa upp pass och biljetter. Alltså har sådana funnits. Skälet, herr talman, till att så många har sökt, och tyvärr erhållit, asyl i Sverige är i stället att många av de asylsökande redan nekats asyl i andra länder. Dessutom har många faktiskt fått asyl i något annat land, men man har hört hur fina förhållandena är i Sverige och har då sökt sig hit i stället. Då måste man dölja sin tidigare situation. Herr talman! Låt oss få en flyktingdebatt där övertoner från alla sidor nedtonas. Ingen är betjänt av att vi i Sverige för en debatt, där problemen sopas under mattan och vi låtsas som om ingenting hänt. Det går inte att tiga ihjäl de problem som kan förknippas med vår flyktingpolitik. Problem kan aldrig dränkas — de kan alltid simma.

Herr talman! För trafikpolitiken i Sverige har 80-talet varit ett förlorat decennium. 1979 års trafikpolitiska beslut var huvudsakligen ett järnvägspolitiskt beslut, vars syfte var att än en gång ge SJ konstgjord andning, dvs. skriva ned och skriva av dess skulder och förräntningsskyldigheter. Därutöver skedde praktiskt taget ingenting. SJ fortsatte att gå med förlust, och för övriga delar av transportväsendet blev det ingen förändring. Socialdemokraternas tredje väg blev inte minst för trafikpolitiken en väg mot tredje världen: sjunkande anslag till vägar och järnvägar betydde en alltmer försummad infrastruktur och därmed sämre näringslivspolitik, sämre regionalpolitik, sämre politik på alla de områden som är beroende av goda och säkra kommunikationer. Så kom då 1988 års trafikpolitiska beslut till stånd efter omfattande överläggningar mellan de politiska partierna och många hearings med berörda inom näringsliv och andra samhällssektorer som är involverade i transportsystemen. Återigen var riksdagens trafikpolitiska beslut i alla väsentliga delar ett järnvägsdominerat ställningstagande. SJ ålades att driva järnvägstrafik under lönsamhetskrav och skulle få tiden fram t.o.m. 1992 att omstrukturera sig utan inblandning från riksdagens sida. I ett senare skede av dagens trafikpolitiska debatt om järnvägstrafiken ämnar jag återkomma till denna fråga. Dessförinnan kommer min kollega Görel Bohlin att företräda moderata samlingspartiet i det viktiga avsnittet om vägarna. 80-talet har varit ett besvikelsens decennium för oss som vill gynna utveck lingen av goda kommunikationer i Sverige. Men även om det kan tyckas motsägelsefullt, har 80-talet varit ett framgångens decennium för trafikpolitiken som sådan — trafikpolitiken har kommit i rampljuset efter många års dväljande i en teknokratins slutna värld. Kommunikationernas negativa verkan på miljö och trafikanters väl och ve har parats med den växande insikten att utan goda, säkra och snabba transporter av människor och varor är samhällets fortsatta välståndsutveckling hotad. Trafikpolitiken kommer under 90-talet att vara en av de mest betydelsefulla samhällsfrågorna. Vi har från moderata samlingspartiets sida i många år utan att vinna nämnvärt gehör hävdat just trafikpolitikens framtida tyngd i formandet av ett modernt och effektivt samhälle när det gäller att skapa goda resurser för alla de behov ett sådant samhälle ställer på olika områden. De under hela 80-talet minskade anslagen till framför allt vägarna och de ouppfyllda löftena om bättre satsningar på järnvägar har varit djupt oroande. När det varslades om en särskild infrastrukturproposition ställdes genast förväntningarna högt. Skulle regeringen äntligen börja återställa det som så grovt försummats, nämligen vidmakthållandet av standarden på landets vägnät, och dessutom ge järnvägarna den satsning som utlovats i 1988 års trafikpolitiska beslut? Besvikelsen blev enorm när propositionen äntligen kom. Regeringskrisen hade uppenbarligen tagit kål på alla goda föresatser. Efter långa beskrivningar av hur nödvändigt det var att bevara och utveckla vägar, järnvägar och kollektivtrafik kom ingenting. Förväntningarnas höga berg födde en råtta. I detta läge trädde moderata samlingspartiet fram med realistiska krav på ökade anslag. Vi begärde anslagsökningar för olika vägar med 1 500 miljoner och för nybyggnad av stomjärnvägar med 500 miljoner. Framför allt de 1500 miljonerna till vägar var i sig helt otillräckliga med tanke på den enorma kapitalförstöring som äger rum där. Nu har regeringen sagt att statskassan aldrig kan räcka till för vad som behövs för satsningar på infrastruktur och har kallat Tony Hagström att utreda frågan om ökad näringslivsmedverkan och avgiftsfinansiering inom vägoch järnvägssektorerna. Vi önskar från moderat sida Tony Hagström lycka till; varje krona han kan få fram är guld värd. Näringslivet ser ju positivt på investeringar som är lönsamma, och när det gäller investeringar inom infrastrukturen har de flesta den egenskapen. Investeringar i infrastruktur måste emellertid primärt vara samhällets sak. I en ansträngd statsbudget är det viktigt att spara. Ett gott råd kan man emellertid ge socialdemokraterna: Spara inte i första hand på anslag till de mycket lönsamma investeringarna i goda kommunikationer, såsom ni har gjort under hela 80-talet. Spara i stället på omkostnadssidan. Dessutom kan stora pengar hämtas in för investeringsverksamhet genom försäljning av alla de företag inom kommunikationssektorn som staten äger och som lika bra eller bättre skulle kunna drivas av privata ägare. Vi moderater anser att staten skall ställa upp med ramar och spelregler för företagsamheten men för övrigt inte själv delta i den. Det är självfallet viktigt att landets infrastruktur byggs upp så att människor och företag ser sina behov väl tillgodosedda. Vi behöver högst standard där trafikströmmarna är störst — då går transporterna snabbast och säkrast. Vi sparar på så sätt tid och framför allt människoliv. I det trafiksystem vi moderater föredrar ingår motorvägstriangeln liksom en kombinerad bro mellan Malmö och Köpenhamn. Förutom en vitalisering av hela Sydsverige innebär en sådan bro också förbättrade transporter till den för svenskt näringsliv så viktiga EG-marknaden. Vi förordar samma triangelbyggnad för järnvägstrafiken. Dessa viktiga storskaliga lösningar är i och för sig kostsamma. De måste emellertid kombineras med satsningar även på de sekundära och tertiära näten. Kollektivtrafiken är en sektor, som likaledes kräver stora satsningar. Jag återkommer till detta i det senare avsnittet om järnvägar. Till sist några ord om 5-miljarderssatsningen på kollektivtrafik. Regeringens förslag om en fond som skulle användas huvudsakligen när det är lämpligt ur stabiliseringspolitisk synpunkt var ett verkligt missfoster. Det insåg ju även utskottets socialdemokratiska grupp, men nyanseringen av regeringens förslag är fortfarande bara just en nyansering. Behoven av infrastruktur på vägoch järnvägssidan är så stora och omedelbara att de inte kan täckas på annat sätt än genom skyndsamma finansieringsåtgärder. Dessutom talar all erfarenhet hittills för att regeringens löften om framtida satsningar till alltför stor del förblir löften. Herr talman! Jag har tidigare nämnt att trafikpolitiken särskilt står i fokus under 90-talet. Detta bestyrks också av långtidsutredningen 90: mer än 580 000 personer i vårt land sysslar med kommunikationer eller transporter i någon form. Resandet kommer att öka under 90-talet, varor kommer att produceras med allt högre varuvärde, och det medför att konkurrensen mellan olika transportslag kommer att öka. Flyg, biloch järnvägar kommer att kämpa allt hårdare mot varandra, och det är samhällets ansvar att se till att denna konkurrens sker på lika villkor. Sjöfartens betydelse kommer också att öka i fråga om såväl inrikes som utrikes transporter. Herr talman! Jag yrkar inte bifall till någon reservation i detta inledande skede av dagens trafikdebatt. I stället återkommer jag senare i mitt avsnitt och specificerar vilken reservation vi moderater kommer att ställa oss bakom och begära rösträkning för. För övrigt gäller den röstningen alla de reservationer moderaterna i någon form — ensamma eller tillsammans med andra partier — har ställt sig bakom.

Herr talman! Den debatt som nu har inletts beträffande transporter av olika slag i vårt land, är en mycket viktig debatt, för både nutiden och framtiden. Hur skall våra transporter av människor och gods utföras i framtiden, framför allt på våra vägar och järnvägar? Vad kommer detta att kosta vårt samhälle och den enskilda människan som skall nyttja tjänsterna? Vad kommer det att finnas för resurser för att kunna bygga ut ett väl planerat och funktionellt transportnät över hela vårt land? Det är vår uppgift som politiker att se till att banverket, SJ och vägverket får de ekonomiska möjligheter i form av ramar som behövs för att kunna tillhandahålla ett väl fungerande järnvägsoch vägnät. Givetvis skall vi inte glömma de andra transportmöjligheterna, flygoch sjötransporter, men det är inte dessa vi skall debattera i dag och i denna stund. Jag är glad för att de olika politiska partierna i utskottet, trots en ganska stor skillnad från början, i väsentliga delar har kunnat ena sig om investeringarna, framför allt beträffande järnvägen, för budgetåret 1990/91. Men vi har också när det gäller anslagen till olika delar av vägnätet kunnat diskutera oss fram till en bred majoritet i utskottet. Detta känns betryggande och borgar för att det nu äntligen skall kunna skapas bra investeringar i järnvägar och vägar under de närmaste tio åren. Vi har också kunnat bryta igenom den vall som innebar att det endast kunde användas statliga medel för att investera i dessa transportnät. Nu finns ordet alternativ finansiering med i diskussionerna när det gäller att bygga upp en god infrastruktur i Sverige. Detta gläder oss speciellt i folkpartiet, eftersom vi har haft med dessa tankar i motioner, uttalanden och debatter under många år. Men vi har också lärt oss att det tar tid att få förståelse för vettiga och nödvändiga idéer. Men vi har sett det som en nödvändighet för att kunna klara av att bygga upp ett godtagbart infrastrukturnät i vårt land. Riksdagen fastställde år 1988 grunderna för trafikpolitiken för 1990-talet. Det övergripande målet för trafikpolitiken är att erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Folkpartiet har sedan länge anlagt en samhällsekonomisk grundsyn på trafikpolitiken. Denna tar sig bl.a. uttryck i två huvuddelar. Den ena gäller investeringarna inom trafikområdet och den andra avgifterna. Trafikinvesteringarna måste ske utifrån ett tillfredsställande samhällsekonomiskt beslutsunderlag, där alla intäkter och kostnader över tiden vägs samman. Detta gäller även svårmätbara kostnader, som miljöpåverkan, trafiksäkerhet och regionala effekter. Varje trafikslag skall bära sina egna samhällsekonomiska kostnader, innefattande bl.a. miljöpåverkan och eventuellt ökade risker i trafiken. Tyvärr har vi här i Sverige fått följa ett SJ som under många år har förslummats och nedrustats, vilket i sin tur lett till ett betydligt större resursbehov än vad som borde varit nödvändigt om SJ hade följt med i utvecklingen och gjort de investeringar som hade behövts göras på ett mycket tidigare stadium. Även de förut sittande regeringarna får här ta sitt ansvar för det läge som passiviteten har givit som resultat. Sverige har i många stycken ett bra vägnät, men det är långt ifrån tillfredsställande. Byråkratin och oförmågan att se framåt när det gäller utbyggnaden av infrastrukturen i vårt land har hämmat utvecklingen och utbyggnaden av vägnätet, så att vägnätet ej kan anses vara acceptabelt jämfört med andra länders. Därför har vi t.ex. fortfarande stora trafikleder som passerar rakt igenom stora samhällen i stället för kringfartsleder som har många fördelar bl.a. ur trafiksäkerhetsoch miljösynpunkt. Nu har vi den situation vi själva har medverkat till att skapa, men vi har också tre verk i form av SJ, banverket och vägverket som är beredda att med mer resurser och friare möjligheter sätta till medel och resurser för att för bättra infrastrukturen och ge människorna bättre möjligheter att åka och näringslivet bättre möjligheter att transportera snabbare och säkrare på järnvägar och vägar. Ansvaret för samhällets infrastruktur bör åvila staten. Samtidigt är en större flexibilitet i fråga om finansiering och drift nödvändig. Vägverket har kalkylerat ett investeringsbehov om 67 miljarder kronor under de närmaste tio åren. Det är inte alltid möjligt eller önskvärt att via skatteintäkter finansiera i och för sig nödvändiga investeringar i infrastruktur. Olika alternativa former bör kunna prövas, t.ex. att företag och konsortier kan finansiera och bygga tidigare än planerat, medan staten sedan kan leasa vägprojektet under ett antal år. Metoden förutsätter att vägverket bereder utrymme för leasingkostnaden inom väganslaget. De förslag till olika finansieringsformer som vägverket presenterat i vägavgiftsutredningen pekar på flera möjligheter och bör prövas förutsättningslöst. Även i fråga om drift och underhåll bör nya lösningar prövas. Ett större mått av entreprenadförfarande kan bidra till konkurrens och ökad effektivitet. Riksdagens trafikpolitiska beslut år 1988 innebar att en ram på 10 miljarder kronor på tio år avsattes för investeringar i järnvägsnätet. Avsikten var då att en rad angelägna investeringsprojekt skulle komma till stånd under den närmaste tioårsperioden. Om man blickar tillbaka på vad som har hänt och på samma gång tittar framåt förstår man att de beslutade investeringsramarna mot denna bakgrund är otillräckliga och att många nödvändiga investeringar i detta läge inte kan påbörjas eller projekteras. Folkpartiet anser inte att detta är acceptabelt, men det är också svårt att bedöma hur pass stora investeringar som skulle behövas för de mest angelägna behoven. Både banverket och SJ har efter egna utredningar nämnt siffran 40 miljarder kronor, vilket bör vara den investeringsram vi bör arbeta efter. Inriktningen bör enligt folkpartiets förslag i motionen i januari 1990 vara att den nuvarande investeringsramen på 10 miljarder bör flerdubblas och har därför föreslagit att ytterligare 10 miljarder omgående bör tillskjutas investeringsramen. En så stor expansion av investeringarna som upp till 40 miljarder kronor går inte att förverkliga inom ramen för statsbudgeten. Därför är det glädjande att det givits en öppning för andra finansiella möjligheter för att kunna nå upp till de 40 miljarder som anses behövas. Banverket borde också få möjligheter att lånefinansiera sin investeringsverksamhet. Det innebär merkostnad för statsbudgeten endast i den utsträckning investeringarna inte är kommersiellt bärkraftiga. Den merkostnad som kan uppkomma genom lång återbetalningstid motiveras av de samhällsekonomiska vinster som ligger i bl.a. bättre miljö, energisnålare transportsystem och färre trafikolyckor. Därtill bör som tidigare framhållits alla möjligheter till privatfinansiering prövas. Vi får därför hoppas att de utredningsmän som tillsatts snarast kommer fram med förslag till olika finansieringar av t.ex. Arlandabanan och Svealandsbanan. Förslag bör snarast framläggas om hur västkustbanans fortsatta utbyggnad, Norgelänken och Bohusbanans upprustning skall finansieras i fortsättningen. Beträffande den av regeringen föreslagna infrastrukturfonden som nu skall få ett engångsbelopp under nästa budgetår, så tar Hugo Bergdahl upp våra synpunkter angående detta anslag i samband med sitt anförande om järnvägarna. Med detta, herr talman, hoppas jag att vi i framtiden skall få se en aktiv utbyggnad och upprustning av våra järnvägar och vägar och att regeringen skall visa uppslagsrikedom och initiativ till att lägga fram förslag till vettiga och funktionella finansieringar. Herr talman! Jag kommer inte nu att yrka bifall till någon av de reservationer som folkpartiet medverkat till. Detta kommer resp. talare i de övriga avsnitten i detta betänkande att göra. Men jag vill ändå här deklarera att jag helt står bakom de reservationer folkpartiet har fogat till betänkandet.

Herr talman! Kommunikationer, och därmed infrastrukturens betydelse, ökar alltmer i vårt moderna samhälle, på gott och ont. Människor reser alltmer — arbetspendling, fritidsoch serviceresor. Handeln ökar, både nationellt och internationellt, och därmed också transporterna av både råvaror och färdiga produkter. Samhällets ansvar är att tillhandahålla en god infrastruktur, främst vägar och järnvägar, men också hamnar och flygplatser, liksom postoch teleförbindelser. Under 1980-talet har satsningar på järnvägar och vägar minskat, både realt och relativt, trots att behoven ökar. Minskningen har varit så omfattande att inte bara utbyggnaden av nya kommunikationsleder begränsats i stor omfattning, utan resurstilldelningen har varit så knapp att även underhållet och vidmakthållandet av redan gjorda investeringar har kraftiga eftersläpningar. Vägverkets generaldirektör skrev bl.a. apropå landsbygdens vägnät i ett pressmeddelande i samband med verkets anslagsframställan att ”tillståndet på dessa vägar är nu så akut att om inte underhållsåtgärder kommer till stånd måste vi överväga att ta vissa vägsträckor och broar ur drift”. Om den här utvecklingen får fortsätta, vad kommer då att hända med människor och företag i de områden där man helt enkelt måste ta vägnätet ur drift? Det bristande underhållet har nu gått så långt att stora delar av det s.k. vägkapitalet håller på att förödas. Vi förstör alltså i ganska stor omfattning redan gjorda investeringar. Av vägverkets och banverkets beräkningar och äskanden framgår att resurstilldelningen till drift och underhåll samt behövliga nyinvesteringar i vägar och järnvägar behöver öka med i storleksordningen 10 miljarder kronor per år under den kommande tioårsperioden. Detta är ingen hastigt uppkommen situation, den har funnits under hela 80-talet och har hela tiden förvärrats. Regeringen, med olika kommunikationsministrar i spetsen, har inte vidtagit några radikala åtgärder för att komma till rätta med dessa problem. Efter snart tio års låt-gå-politik börjar regeringen nu utreda alternativa finansieringsmetoder för att få fram mer resurser. Det är i och för sig bra, men det är alldeles för sent. När det t.ex. gäller investeringar i järnvägsutbyggnad har centern i flera år föreslagit att järnvägsobligationer bör ges ut, så att investeringarna kan komma upp i rimliga nivåer, vilket enligt vår uppfattning bör vara minst 4 miljarder kronor per år under den kommande tioårsperioden. Rune Thorén kommer närmare in på både utbyggnad och finansiering av järnvägsnätet i järnvägsavsnittet i denna debatt. Vi i centern har inte motsatt oss utredningar om olika former av alternativ finansiering, utan tvärtom efterlyst detta. Dock vill vi redan nu slå fast vissa principer för t.ex. näringslivsmedverkan i utbyggnaden av vägar och järnvägar. Nya finansieringsformer får inte leda till att andra än riksdag och regering lägger fast riktlinjerna för hur och i vilken omfattning som investeringar i infrastrukturen skall ske. Det får inte bli någon sorts ”russinplockaraktivitet” där vissa lönsamma objekt med mycket trafik och bra underlag plockas ut och resten av landets trafikförsörjning lämnas åt sitt öde. Jag blir t.ex. litet bekymrad över en skrivning i en av moderaternas och folkpartiets reservationer, där man talar om att i princip skall bara lönsamma investeringar komma till stånd. Om en sådan princip får råda, hur går det då t.ex. med det s.k. lågtrafikerade vägnätet? Från centerns sida har vi redovisat sex punkter som vi tycker skall vara vägledande i det fortsatta arbetet när det gäller att finna olika former av extern finansieringsmedverkan. Dessa sex punkter är: För det första: Statsmakterna — riksdag, regering samt berörda verk — skall ha planerings-, utvecklingsoch prioriteringsansvar vid utvecklingen av infrastrukturen. Därvid skall miljöaspekter, regional fördelning och sociala faktorer beaktas. För det andra: Företag eller annan intressent som vill se ett visst projekt förverkligat med kraftig tidigareläggning i förhållande till den fastlagda prioriteringsordningen måste i så fall själv stå för kostnaderna. För det tredje: Staten skall inte i några sammanhang kunna ställa ultimativa krav på finansieringsmedverkan från kommuner och företag. För det fjärde: Finansiering med avgifter skall kunna ske. Avgiftsfinansiering skall dock inte ske om något avgiftsfritt alternativ finns att tillgå på någorlunda rimliga villkor. För det femte: För avgifter som tas ut av miljöskäl skall särskilda villkor gälla. För det sjätte, den sista punkten och grundprincipen: Infrastrukturprojekt, vägar eller järnvägar, som finansieras av någon annan än samhället skall övergå i det allmännas ägo vid en i förväg utsatt bortre tidsgräns. Herr talman! Den s.k. infrastrukturfonden om 5 miljarder kronor var ett synnerligen illa genomtänkt förslag från regeringen. Den berördes på en knapp halvsida i propositionen. Bl.a. saknades uppgifter om fondens styrning, placeringsprinciper och vilken typ av projekt den skulle kunna användas till osv. Det är därför bra att utskottet har lagt fast vissa riktlinjer som t.ex. att medlen endast skall kunna användas till kollektivtrafiksatsningar och att medel från anslaget skall kunna användas i områden som i dagsläget inte har någon besvärande överhettning inom byggoch anläggningsbranschen, vilket är förhållandet i stora delar av vårt land. Regeringen hade från början tänkt sig att inte någon del av pengarna i fonden skulle kunna användas förrän den nationella situationen inom byggoch anläggningsbranschen motiverade detta. Vi i centern tycker att denna satsning med 5 miljarder kronor är bra, och vi stödjer den. Vi har haft ett antal synpunkter på hur pengarna skall användas, och vi har delvis fått dem tillgodosedda i utskottets skrivningar. Vi har också gjort en begäran om att regeringen snarast skall komma tillbaka till riksdagen med ett förslag mer i detalj om hur dessa medel skall användas. Vi får då i centern i det skedet anledning att återkomma med ytterligare synpunkter. I samband med det trafikpolitiska beslutet 1988 lades fem olika delmål för trafikpolitiken fast. Ett av dessa mål var att transportsystemet skulle utvecklas så att god miljö och hushållning med naturresurser främjades. Ett annat mål var att transportsystemet skulle byggas upp så att det bidrar till regional balans och en god trafikförsörjning i hela landet. Framför allt när det gäller dessa två mål, miljömålet och det regionalpolitiska målet, har riksdagsmajoriteten och regeringen svikit. I och med de växande miljöproblemen har förutsättningarna för trafikpolitiken ändrats radikalt under senare år. Försurning, skogsskador och döende hav är talande exempel på den miljöförstöring som pågår. Trafiken svarar för en mycket stor del av de miljöskadliga utsläppen. Det är framför allt biltrafiken och flyget som svarar för dessa. När det gäller t.ex. utsläppen av koloxid kommer hela 73 96 från vägtrafiken. Motsvarande siffror för kväveoxider och kolväten är 57 resp. 50 90. Dessa fakta talar för en radikal omläggning av trafikpolitiken som måste innebära bl.a. en mycket kraftig satsning på järnvägen, eftersom just järnvägstransporter är det mest överlägsna transportsättet ur miljösynpunkt. Även energipolitiska och trafiksäkerhetsmässiga motiv talar för en kraftig satsning på järnvägstrafiken. Just trafikpolitiken är en mycket viktig del av miljöpolitiken. Utan en miljöanpassad trafikpolitik kan inte samhällets totala miljöpolitik bli framgångsrik. En kraftig satsning på järnvägen är helt klart samhällsekonomiskt motiverad. Ett av felen med den nuvarande politiken är att inte samhällsekonomin utan i första hand företagsekonomin får styra investeringarna. Vi måste lära oss att sätta en prislapp på miljön så att miljökostnader och miljövinster på ett relevant sätt vägs in i de trafikekonomiska kalkylerna. Herr talman! Detta är något kortfattat de utgångspunkter som centern bygger sin trafikpolitik på. Senare under debatten kommer vi att mer konkret gå in på vägresp. järnvägsfrågorna. Jag vill dessutom deklarera att centerpartiet naturligtvis står bakom alla de reservationer där centerpartister finns med. Vi kommer dock, av omröstningstekniska skäl, inte att yrka bifall till alla. Detta för att spara tid. Jag vill dock i det här skedet yrka bifall till reservationerna nr 6 och nr 12.

Herr talman! Inte på något annat område finns det samtidigt så stora miljöoch energivinster att hämta på relativt kort tid som på transportområdet. Därför har det känts som en uppmuntran varje gång jag i en debatt med Birgitta Dahl hört henne säga att det för miljöns skull behövs en helt ny transportstruktur. Energioch miljöministerns löften inför förra valrörelsen var också att miljöhänsyn skulle komma att styra trafikpolitiken i Sverige. Vi är många som insett att löftena inte gavs på regeringens vägnar utan byggde på Birgitta Dahls egna intentioner. Sedan dess har också energifrågorna lyfts över till industridepartementet och Kjell-Olof Feldt har utnämnts till ordförande i SJ, och dessutom tillhör han numera Gyllenhammars stall av avlönade ekonomiska rådgivare. Allt till bilismens och Volvos fromma, får man förmoda. Det är därför inte förvånande att regeringen nu har börjat behandla kommunikationsdepartementet som en underavdelning till industridepartementet. Långtgående politiska ställningstaganden, som öppet ifrågasätter samhällets ägaransvar för järnvägar och vägar, har också helt sonika stoppats in i en bilaga till årets näringspolitiska proposition. Är det då ett miljöperspektiv, med de akuta hoten med växthuseffekt, skogsdöd och ohälsa, som får regeringen att förändra rutinerna? Nej, det är i stället det s.k. näringspolitiska perspektivet, dvs. de stora privatbolagens och EGs önskemål, som i fortsättningen skall styra Sveriges transportpolitik. Helt plötsligt tycks Sverige ha blivit så utarmat på resurser att staten inte längre kan svara för sina tidigare åtaganden. Georg Andersson påstår till och med ”att statsbudgeten under överskådlig tid inte kan bära alla kostnader för nödvändiga åtgärder ——--— för att garantera driften och den fortsatta utbyggnaden av infrastrukturen under 1990-talet”. I motsats till Birgitta Dahls tidigare intentioner bortser regeringen från att det finns samhällsekonomiska vinster att göra på transportområdet den dag politiken radikaliseras på detta område. Herr talman! Jag kräver att kommunikationsministern och trafikutskottets ordförande Birger Rosqvist här i debatten försöker klarlägga regeringens kategoriska och pessimistiska bild av det framtida statsfinansiella läget och varför det skulle påverka kommunikationsområdet så som det påstås i propositionen. Vad budgeten ”kan bära” beror ju bl.a. på hur mycket staten kan ta in från de områden där det finns ett överskott. Är Sverige så bankrutt, eller finns det resurser som kan användas till trafikpolitiska satsningar? Regeringen vet att det finns resurser. Om inte, kanske f.d. finansministern kan sköta den verbala kommunikationen ner till regeringen om Volvos och kanske också andra företags förutsättningar. I dag för regeringen till torgs uppfattningen att staten är och förblir fattig. Men den vill ändå slå fast att infrastrukturen långsiktigt måste tryggas just i ett näringspolitiskt perspektiv. Därför vill Georg Andersson m.fl. öppna för en privatisering så att t.ex. ASEA Brown Boveri, ScanLink-konsortiet, Antonia Ax:son Johnson och Svenska vägföreningen kan äga och driva järnvägslinjer, riksvägar och broar. För det är i dessa koncerner överskotten finns, eller hur? Men detta är alltså resurser som enligt regeringen aldrig kan användas via statsbudgeten. Varför då, Georg Andersson och Birger Rosqvist, när nu det näringspolitiska perspektivet är så viktigt? Regeringen anser, i likhet med moderata samlingspartiet, att det är självklart att en bilist som t.ex. måste passera en vägtull på en riksväg eller bro skall kunna tvingas betala till ett privatbolag som vill tjäna pengar på den enskildes behov av fritidsoch arbetsresor. Varför skulle det då inte gå för sig att beskatta de rikaste privatbolagen? De har under åren tjänat oerhört stora summor på samhällets gemensamma ansvar för den offentliga sektorn, infrastrukturen, vägar och järnvägar. Enbart de rullande lagren, just-in-time-transporterna på våra vägar, har betytt hundratals miljoner i besparingar för företagen, medan staten fått betala ett mycket högt pris i form av ett ökat antal olyckor och slitage på miljön och vägarna. Så sent som i maj 1988 beslutade riksdagen hur 90-talets trafikpolitik skulle utformas. Då var det övergripande målet ”att erbjuda medborgarna och näringslivet i landets olika delar en tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad”. Närmare bestämt handlade det om ”tillgänglighet, effektivitet, säkerhet, god miljö och regional balans”. Mindre än två år därefter deklarerar nu regeringen att det är nödvändigt ”att göra vissa förändringar av nuvarande förutsättningar för trafiken”. Det är dessa nya signaler som jag alldeles nyss beskrivit. På punkt efter punkt har regeringen anammat de nyliberala argument som återfinns i de gångna årens högermotioner om ”fri konkurrens”, ”avreglering”, ”utförsäljning” och ”dynamiska effekter”, m.m. I det här sammanhanget vill jag citera en passus i den näringspolitiska propositionen, bil. 2s. 231. Det vore bra om Birger Rosqvist och Georg Andersson lyssnade på denna passus. ”Sveriges utlandsberoende liksom utvecklingen inom EG kommer också att ställa krav på utvecklingen av infrastrukturen samt på formerna för driften av densamma.” Detta sägs apropå den kommande privatiseringen av järnvägen. Jag måste fråga regeringens två språkrör i debatten: Har EG verkligen framställt krav på att Sverige skall överlåta driften av nya järnvägslinjer på privata intressen? Jag vill veta om EG har gjort det. Menar ni på fullt allvar att Sverige är så fattigt att samhället måste sälja ut vägar och järnvägar till privatkapitalet? Tror ni att trafikförsörjningen och miljön blir bättre om Curt Nicolin, P G Gyllenhammar och Antonia Ax:son Johnson får ta över vägar och våra lönsammaste järnvägar? Har regeringen utarbetat någon strategi för vad samhället skall göra den dag de privata intressena plockat sina russin ur banor och vägar i det här landet. Vänsterpartiet har i sina motioner en positiv utgångspunkt som bygger på att miljöförnuftet skall segra över kortsiktighet och konservatism i trafikpolitiken. Vår politik bygger på en samhällelig helhetssyn där ekologiskt vettiga satsningar förändrar transportsystemet i grunden. Vi har tagit fasta på de järnvägsbehov som banverket redovisat, men som de tyvärr inte vågar propagera för. Det betyder nyinvesteringar på 60 miljarder fram till år 2000. Det betyder underhållsinsatser på 35 miljarder, och det betyder att vissa nya fi nansieringskällor måste till som regeringen hittills vägrat diskutera därför att den inte vågar stöta sig med storbolagen. Vänsterpartiets finansieringsförslag handlar om att en infrastrukturfond kan byggas upp med hjälp av ett särskilt skatteuttag på de vinstrikaste företagen. Vi vill dessutom införa en flygbränsleskatt som skulle inbringa årliga miljarder till statskassan samt att möjligheten att utnyttja löntagarfonderna i miljöoch regionalpolitiskt syfte undersöks. I våra budgetpolitiska motionsförslag har vi visat hur järnvägssatsningarna på kort sikt skall betalas. Det innebär samtidigt att vi vill överföra pengar från olika vägprojekt till järnvägen och kollektivtrafiken. Herr talman! Om vänsterpartiets trafikpolitiska motioner får riksdagsmajoritetens stöd skulle antalet trafikolyckor, energislöseriet, koldioxidutsläppen, kväveoxidhalterna och olika cancerframkallande utsläpp minskas radikalt. Ett genomslag för vår politik skulle innebära att i stort sett samtliga motionsförslag, även från enskilda ledamöter och grupper i andra partier som föreslår järnvägssatsningar, skulle kunna genomföras. Partiet står bakom alla de reservationer vi signerat, enskilt eller tillsammans med miljöpartiet och centern. Jag ber avslutningsvis att få yrka bifall till reservationerna nr 7, 13, 14, 20, 31, 32, 33, 42, 49, 56, 59, 61, 62 och 65. Herr talman! Jag lämnar dessa yrkanden skiftligt.